Fru talman! Som extra suppleant i utrikesutskottet men kanske framför allt som vice ordförande i EU nämnden har jag liksom i våras givits tillfälle att delta i det sammansatta utskottets arbete. Eftersom jag nu med all sannolikhet gör mitt sista framträdande i kammarens talarstol har jag anledning att börja med en liten återblick. När jag i början av 60-talet skulle rösta för första gången, gick dåvarande Högerpartiet till val med parollen "Ja till Europa". Det passade bra för en internationellt intresserad student. Som verksam i SA CO under tio år arbetade jag sedan för att skapa intresse för den europeiska integrationen i fackliga sammanhang. När jag sedan övergick till rikspolitiken som moderat partisekreterare kunde jag belåtet konstatera att kravet på medlemskap i EEC, som det då hette, redan stod i partiprogrammet. Förverkligandet av detta mål skulle dock ta sin tid. Tyngdpunkten i mitt arbete här i riksdagen låg tidigt i finansutskottet med särskild inriktning på kredit och valutapolitikens avreglering och Riksbankens oberoende. Men kring 1990 hade jag blivit invald i riksdagens EFTA-delegation. Dåvarande Europaministern använde detta organ för att förankra Sveriges ställningstaganden i de förhandlingar som ledde fram till EES-avtalet. Dessa var knappt slutförda innan det blev aktuellt att förhandla om Sveriges inträde i vad som då ännu hette EG. Som kandidatland bildade ju Sverige och riksdagen tillsammans med Europaparlamentet en joint parliamentary committee. Med förebild från EFTA-delegationen fick dess svenska halva utgöra EG-delegationen, där ståndpunkterna i medlemsförhandlingarna lades fast. Så föddes EU-nämnden, och så föddes det samarbetsklimat som råder när det gäller Europasamarbetet mellan flertalet partier. Egentligen kan jag säga mellan alla partier även om vi har grundläggande skillnader i vår ursprungliga åskådning. Jag har alltifrån EU-inträdet varit EU-nämndens vice ordförande, och jag har bl.a. deltagit i samtliga COSAC-möten sedan dess. Enligt min mening har riksdagen här - efter visst mönster från det danska folketingets Europaudvalg, det ska medges - format en parlamentarisk bevakning av EU-frågorna som vi har all anledning att vara stolta över. Det hävdas ofta att medlemskapet i EU har medfört att riksdagen förlorat inflytande. Jag anser att det paradoxalt nog förhåller sig precis tvärtom. I och med att regeringen är skyldig att förelägga EU-nämnden alla ärenden som ska behandlas i ministerrådet får riksdagen kontakt med frågor som förr avgjordes av regeringen ensam eller t.o.m. under regeringen på myndighetsnivå. Graden av inflytande hänger mycket på oss själva. Kan vi få det att fungera att fackutskotten tidigt tar tag i viktiga EU-frågor, redan på grön och vitboksstadiet, stärks parlamentets ställning ytterligare. En annan vanlig missuppfattning är att EU är en inåtvänd rikemansklubb, ett slags Fästning Europa. Redan vid ett av EU-nämndens första sammanträden 1995 påvisade jag för kritikerna att arbetet - något till min egen förvåning ska jag erkänna - spände över snart sagt alla kontinenter. Och ser jag på föredragningslistan för allmänna rådet inför morgondagens sammanträde med EU-nämnden, finner jag ärendepunkter som Västra Balkan, Afrika med de stora sjöarna, Afghanistan, Mellanöstern, Centralasien, Ukraina, Kuba, Colombia etc. Aldrig har riksdagen sysslat så mycket med utrikespolitik och med relationer till även fjärran belägna länder som vi gör nu, efter inträdet i EU! EU-nämnden sysslar inte bara med löpande ärenden i ministerrådet. Vi följer också - och söker påverka - det ständigt pågående reform och utvecklingsarbetet inom unionen. Så skedde t.ex. vid tillkomsten av Amsterdamfördraget och vid beslutet om Agenda 2000. Så var naturligtvis också fallet vid tillblivelsen av Nicefördraget. I en särskild beredningsgrupp hade vi många och långa diskussioner med regeringens förhandlare, och i slutskedet satt vi i telefonkonferens med Sveriges företrädare i Nice. Och även om resultatet på flera punkter inte motsvarar vad åtminstone jag hade hoppats på vad gäller exempelvis beslutsförmåga och förenkling, får man med det sammansatta utskottet konstatera att grunden för en kraftig och angelägen utvidgning av medlemskretsen nu ändå har lagts. Nästa regeringskonferens är dock inte långt borta. Enligt Niceförklaringen ska den syfta till en förenkling av fördragen. En sådan översyn kommer att aktualisera en lång rad organisatoriska frågor. Det finns enligt min mening ingen anledning att dra sig för att kalla resultatet av denna översyn för en konstitution. I praktiken har vi redan en sådan. Det är bara det att vi knappt kan urskilja vad den innehåller. Sannolikt kommer det att vara ändamålsenligt med en uppdelning i en grundläggande del, som är svår att ändra, och en mer teknisk del med vad som närmast är tillämpningsföreskrifter. Ett grundfördrag eller en konstitution av detta slag kan lämpligen inrymma en stadga med grundläggande rättigheter. Men förutsättningen är att EU först tillträder Europarådets konvention om mänskliga rättigheter så att vi inte får kompetenstvister och konkurrerande domstolar på detta område. Vid fördragsöversynen är det också naturligt att reglera kompetensfördelningen mellan EU och dess medlemsländer. Man får dock akta sig för att göra avgränsningen alltför svårföränderlig. Den europeiska integrationen är en ständigt pågående process som inte låter sig hejdas av de avvägningar som vår generation politiker gör. Det vore fel att efter amerikanskt mönster överlåta till EG-domstolen att omtolka avgränsningar som uppfattas som hindrande. Principen bör vara att det visserligen ska vara svårt att utvidga EU:s kompetens, men när man på politisk väg beslutar om det bör man skapa sådana beslutsregler och andra förutsättningar att EU kan arbeta effektivt. Det fjärde utpekade ämnesområdet för det blivande konventet gäller de nationella parlamentens ställning. Det kommer att föras fram alla möjliga idéer om en andra kammare i Europaparlamentet, om olika samrådsformer på utskottsnivå o.s.v. Men här menar jag att vi svenskar - tillsammans med övriga nordiska företrädare - har en särskild mission att fylla. Vi ska hävda att de nationella parlamentens viktigaste uppgift ligger på hemmaplan som bevakare av och påtryckare på den egna regeringen vad avser dess insatser i ministerrådet. Låt oss göra EU-nämnden till en exportvara i smorgasbordets och ombudsmannens efterföljd! Denna min inställning sammanhänger med egna erfarenheter, exempelvis som ledamot i det förra konventet, det som tog fram utkastet till stadga om grundläggande rättigheter. När nationella parlamentariker kommer utanför landets gränser, till Bryssel eller annorstädes, kommer de lätt bort. Det sammanhänger bl.a. med långa resor, brist på kanslistöd och fungerande nätverk och naturligtvis också konkurrerande arbetsuppgifter hemmavid. Det menar jag att riksdagen noga bör betänka när representanterna till det nya konventet ska utses. De bör helst frikopplas från tunga uppdrag här hemma, de bör förses med sekretariatsresurser och de bör ges möjlighet att förankra sina ställningstaganden inte bara i respektive partigrupper utan också i ett riksdagsorgan, förslagsvis EU-nämnden. Fru talman! Detta anförande har spänt över ett något större område än det aktuella betänkandet. Men det må kanske förlåtas den som står i begrepp att lämna riksdagen och partipolitiken för uppdraget som svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Jag tackar utrikesministern för de mycket vänliga avskedsorden. Jag vill säga att det ska bli intressant att få ägna några år åt praktiskt arbete på europeisk nivå. Man vet dock aldrig vad som väntar runt hörnet. När jag gratulerade min företrädare Jan O Karlsson till hans utnämning till statsråd påpekade jag att någon egentlig anställningstrygghet för honom inte gäller längre än till valet i september nästa år. Och jag tillade: Kanske kommer jag efter dig där också!

Fru talman! Det fördrag som nu behandlas av riksdagen har kommit till i en envig mellan två diametralt motsatta krafter. Å ena sidan finns de som mycket tydligt önskar en federal utveckling av den europeiska unionen. En konstitution med tvåkammarsystem och en president är förslag som finns i debatten. Å andra sidan finns det en allt större folklig misstänksamhet mot EU:s utveckling och en allt större skeptisism mot de demokratiska brister som unionen uppvisar. När man diskuterar fördragsändringar vore det naturligt att utgå från de svagheter som unionen är behäftad med. Därför borde det vara naturligt att de förslag som läggs fram om ett nytt fördrag i första hand handlar om att demokratisera, att göra EU mer folkligt förankrat och att återföra makt dit där väljarna kan utkräva ansvar. Tyvärr lyser sådana förändringar med sin frånvaro. Det finns inte på ett enda område i detta fördrag ett enda förslag som innebär att beslutsrätt förs närmare medborgarna. Det finns inte ett enda område där man förstärker den mellanstatliga karaktären. Det har också utrikesministern vidimerat här i debatten i dag. Det sägs att federalisterna protesterat. Det må så vara. Det finns de som har velat gå längre och som velat gå fram snabbare. Men det råder ingen tvekan om att Nicefördraget innebär att den federalistiska karaktären på unionen förstärks. Skälet till kritiken från de mest uttalade federalisterna är sannolikt att förväntningarna har varit högre än fördraget har motsvarat. Samtidigt har man uttryckt missnöjet för att markera vart man vill gå i framtiden. Och det är detta som vi har att vänta vid nästa regeringskonferens som kommer att genomföras och som kommer att slutföras 2004. Ett argument som ofta har framförts, också här i debatten, är att vi måste anta Nicefördraget för att utvidgningen av unionen ska kunna komma till stånd. Fru talman! Detta är med förlov sagt ingenting annat än nonsens. Här har man försökt påvisa att beslutsreglerna kring 39 paragrafer som övergår från enhällighet till kvalificerad majoritet skulle vara en förutsättning för utvidgningen. Här har man försökt påvisa att införandet av militära institutioner i den europeiska unionen skulle vara en förutsättning för utvidgningen. Här har man försökt påvisa att åtta länders rätt att kidnappa EU:s institutioner för sina egna syften skulle vara en förutsättning för utvidgningen. Så är det naturligtvis inte. Utvidgningen hänger inte på Nicefördraget. Det som måste göras är att ändra en del regler när det gäller röstvikt och representation i EU-parlamentet. Det gjordes när Sverige, Österrike och Finland gick med. Det gjordes i de anslutningsfördrag som dessa länder förhandlade sig fram till. Då missgynnades Sverige. Vi hade en Europaminister som förhandlade fram ett avtal som innebar att Sverige jämfört med andra länder av samma storlek fick ett mindre inflytande, både när det gäller antalet parlamentsledamöter och när det gäller antalet röster i ministerrådet. I detta fördrag kvarstår denna orättvisa samtidigt som nya länder missgynnas. Det gäller Tjeckien och Ungern i fråga om antalet röster i ministerrådet. Det gäller Rumänien, Lettland och Malta i fråga om representation i parlamentet. Vi stadfäster alltså en diskriminering av vissa länder i förhållande till andra länder genom att anta detta fördrag. Riksdagen har varit aktiv och försökt att påverka. Men det finns bara ett enda beslut från riksdagen som handlar om Sveriges position inför förhandlingarna. Det beslutet rör just ställningen mellan de stora och de små länderna. I utrikesutskottets betänkande 13 från 1995/96 uttalades att det är av stor vikt för Sverige att vårt inflytande inte minskar och att balansen mellan stora och små medlemsländer inte får rubbas. Riksdagen har naturligtvis att utvärdera om förhandlingarna har lett fram till ett resultat som stämmer med denna uttalade ambition för Sveriges räkning. Tyvärr är resultatet det motsatta. De stora ländernas inflytande ökar från 10 röster i ministerrådet till 29, medan Sveriges röstandel ökar från 4 till 10. Medan de stora länderna får tre gånger så många röster får Sverige två och en halv gånger så många. Hur kan man då påstå att man har följt riksdagens intentioner i förhandlingarna om fördraget? Fru talman! Fördragsändringen innebär också en ökad överföring av beslutsrätt. Det är alla överens om. Det är också möjligt för riksdagen att fatta beslut om beslutsrätten enbart handlar om att överföras till EG, dvs. det som kallas samarbetet inom den första pelaren i unionen. Däremot är det med nuvarande grundlag inte möjligt att överföra beslutsrätt till EU, som omfattar de s.k. andra och tredje pelarna. Riksdagens bedömning blir mycket intressant och det sammansatta utskottets bedömning extra intressant när man går på tvärs med Justitiekanslerns bedömning. Justitiekanslern har bl.a. uttalat att den nya artikeln 24 i unionsfördraget, som ger rådet möjlighet att fatta beslut om internationella avtal med en eller flera stater eller med internationella organisationer med kvalificerad majoritet, innebär en överlåtelse av regeringens befogenhet att ingå internationella avtal, s.k. traktatmakt. Därmed handlar det om en överlåtelse av beslutanderätt, inte bara till EG utan också till Även för polissamarbetet och det straffrättsliga samarbetet i den tredje pelaren finns det förändringar i den nya artikeln 24. Och även där bedömer Justitiekanslern att detta omfattar den tredje pelaren och att detta Nicefördrag därmed inte borde kunna ratificeras. Det finns ytterligare en punkt där partierna var överens åtminstone i EU-nämnden. Det gäller en mindre förändring men som är principiellt viktig. Det handlar om att införa politiska partier på europeisk nivå, att finansiera dem via EU-systemet och att bestämma deras stadgar. Detta är ju en tydlig överstatlig tendens. Det är ett sätt att bygga upp ett politiskt system uppifrån, inte nedifrån från medborgarna och inte på grund av att människor har gemensamma värderingar eller intressen och sammansluter sig i politiska organisationer för att förändra, utan här ska det byggas uppifrån och ned. Därför sade EU-nämnden i förstone enigt att den svenska regeringen skulle avvisa detta. Jag har förstått att det finns partier som har ändrat sig under resans gång. Men fortfarande tror jag att en majoritet av partierna har avvisat dessa förändringar. Regeringen misslyckades med att följa de uttalade ambitionerna från riksdagspartierna. Det infördes nya skrivningar i en artikel som innebär att om Nicefördraget antas kommer man att kunna använda den artikeln för att finansiera politiska partier på europeisk nivå. Nu visar det sig att fördragsändringar inte alltid behövs. EU:s ledning bryr sig inte så mycket om ifall man har stöd i fördragen eller inte. Redan nu är man på väg att genomföra exakt samma förändringar trots att Nicefördraget ännu inte har trätt i kraft. Det gör man med en hänvisning till en artikel som reglerar den inre marknaden och i vilken det sägs att rådet har rätt att ta till nödvändiga åtgärder för att få den inre marknaden att fungera. Ingen har hittills kunnat förklara för mig hur politiska partier på europeisk nivå är en nödvändighet för att den inre marknaden ska kunna fungera. Enhälligheten var viktig när Sverige gick med i den europeiska unionen. Det var garanten för att vi inte skulle pressas på fördragsändringar mot vår vilja. Det var garanten för att EU inte skulle utvecklas i en riktning som sannolikt en majoritet av det svenska folket redan då hade sagt nej till. Samtidigt som enhälligheten är viktig har vi sett att den svenska regeringen sällan har använt sig av den makt man har när man har makten att säga nej. Det europeiska unionssamarbetet har en inre dynamik som leder till att många länder lägger sig platta i slutändan oavsett hur kritisk man har varit från början om man känner sig för ensam. Detta gäller den svenska regeringen. I stället bemöter man dem som ifrågasätter, de slavar på triumfvagnar som påminner om allas vår dödlighet, med att säga att de egentligen inte har förstått någonting. Det gäller det irländska folket, som här har nedvärderats från utrikesministern på ett sätt som jag måste säga är sensationellt. Hennes karakteristik av den irländska folkomröstningen som sades ha för lågt valdeltagande för att vara legitim, där resultatet kunde tolkas på flera sätt är sensationell. Man kan jämföra med valen till EU-parlamentet. I Sverige deltog 39 % vid senaste valet, Storbritannien 20 %, i vissa valkretsar i Storbritannien 1 % av de röstberättigade. Detta EU-parlament vill utrikesministern och majoriteten i denna kammare ge mer makt genom Nicefördraget; detta EU-parlament vill man ge en stark ställning i det konvent som ska arbeta fram förslag till ett nytt fördrag; detta EU-parlament som enligt samma argumentation som den som utrikesministern använde om den irländska folkomröstningen rimligtvis inte skulle kunna betecknas som legitimt. Fru talman! Låt mig sluta med att instämma med Per Unckel i en fråga, och det gäller att den svenska regeringen inte har följt riksdagens beslut den 9 maj om sammansättningen av det konvent som ska handha framtidsfrågorna. Jag tycker att det är skrämmande, och jag håller helt med den skarpa kritik som Per Unckel har framfört. Låt mig avsluta med, även om Lars Tobisson just har lämnat kammaren, att instämma i utrikesministerns uppskattande ord över Lars Tobissons gärning i riksdagen. Jag har diametralt motsatta uppfattningar i de allra flesta frågor jämfört med Lars Tobisson, men jag har blivit besvärad av att sannolikt vara mer överens och instämma oftare med Lars Tobisson än med någon annan ledamot i EU-nämnden. Jag antar att han har varit lika besvärad av det som jag. Men det har jag gjort därför att han ofta har haft sakliga och mycket väl grundade argument.

Fru talman! Varje deltagare i en EU-debatt borde egentligen börja med att deklarera sin principiella inställning till EU. Jag talar inte om medlemskap eller ej, utan mera om man anser EU i huvudsak ska vara ett mellanstatligt samarbete eller om man anser att EU bör utvecklas i starkt och klart federalistisk riktning. För egen del vill jag säga att jag står på den grund som innebär att EU i allt väsentligt ska vara ett mellanstatligt samarbete. Det betänkande som det sammansatta utskottet här har presenterat visar på ett tydligt sätt att det finns en bred uppslutning bakom en ratifikation av Nicefördraget. När man lyssnar på en sådan här debatt under ganska lång tid kan man sitta och fundera på olika infallsvinklar. Till de partier och de företrädare i den fortsatta debatten som egentligen inte anser att Sverige ska vara medlem i EU skulle det vara intressant att ställa frågan på vilket sätt Sveriges relation till de olika europeiska staterna och EU-medlemmarna i motsatt fall skulle vara ordnat. Det som i så fall naturligtvis faller i tankarna i EES-avtalet som alla, om jag inte minns fel, ganska starkt slöt upp omkring. Det skulle vara intressant att höra vilka fördelar i förhållande till nuvarande situation som ett fortsatt EES-avtal skulle ha givit Sverige under de år som har gått och vilka möjligheter man ser framöver. Jag har uppfattat det som att bland svenska folket och bland många folk ute i Europa är bl.a. brottsbekämpningen, som ju sker inom tredje pelaren, en mycket angelägen fråga där man har stora förväntningar på EU samarbetet. Då tycker jag att det finns anledning att konstatera att just tredje pelaren, där brottsbekämpningen hör hemma, inte ingick i detta EES-avtal. Frågan är då hur Sveriges relation till olika brottsbekämpande insatser skulle ha varit i dagsläget om vi hållit kvar vid EES-avtalet. Fru talman! Ett begrepp som ofta används i EU debatterna är demokratiskt underskott. Det tillhör avdelningen väldigt bra begrepp och uttryck därför att var och en som använder det kan bestämma vad han eller hon egentligen avser med detta och kan föra debatten från den utgångspunkten. Konstitutionsutskottet kunde diskutera det vid ett besök vid Europeiska institutet i Florens tidigare i höst, där olika personer diskuterade frågan. Några anser att det demokratiska underskottet enbart kan avhjälpas genom att man ger parlamentet den ställning som man normalt tänker på när man hör begreppet parlament. Ofta är det företrädare för de partier som egentligen inte tycker att vi ska vara med i EU som talar om det demokratiska underskottet och dessutom är emot överstatlighet men anser att parlamentets makt bör stärkas därför att man på det sättet ska klara det demokratiska underskottet. Jag ser det på ett annat sätt och menar - och det är också grundtonen i det betänkande vi behandlar - att det är de nationella parlamenten som är den stora demokratiska motorn även i EU-systemet. Sedan kan det finnas anledning att göra korrigeringar och förändra på olika sätt, men det är ingen tvekan om att just de nationella parlamenten också fortsättningsvis måste spela en väsentlig roll i dessa sammanhang. Fru talman! Sören Lekberg antydde att jag skulle något komma in på de framtidsfrågor som ska diskuteras i det konvent som nu är under vardande. Där har jag inte alldeles gett upp hoppet om att varje nation ska få en hygglig och bra representation, även om jag med den erfarenhet jag har av det tidigare konventet också kan konstatera att det naturligtvis finns en övre gräns hur stort ett sådant här konvent kan bli, under förutsättning att man också ska hålla en viss effektivitet. En av framtidsfrågorna är frågan om den EU stadga om grundläggande rättigheter som det tidigare konventet utarbetade och vilken ställning den stadgan ska ha i fortsättningen. Jag har hela tiden arbetat starkt för att EG eller EU, beroende på vilken rättslig skapnad som är användbar i det här sammanhanget, ansluter sig till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Med nya menar jag en referens tillbaka till järnridån och det som skilde Centraleuropa och Östeuropa från västra Europa. Det har vi raserat. Vi har nu en god chans att utvidga EU och komma upp till 27 medlemsstater. Det som är väsentligt i det här sammanhanget är den europeiska konventionen och den kontrollmekanism som domstolen i Strasbourg utgör. De har på ett utomordentligt sätt garanterat mänskliga rättigheter över hela den europeiska kontinenten. Det är tack vare den konventionen och den domstolen som dödsstraffet har kunnat avskaffas på hela den europeiska kontinenten. Det vore en utomordentligt skada för mänskliga rättigheter om man skulle dela upp det i en stadga för mänskliga rättigheter som gäller inom EU och en annan som gäller inom det jag skulle kunna kalla för Resteuropa. Det finns dessutom ett hot om att man skapar en egen rättighetsstadga i en del av de tidigare kommuniststaterna - Ryssland, Ukraina, möjligen också Vitryssland, Moldavien och andra. Det finns en sådan stadga. Skulle det uppstå har man helt plötsligt tre olika stadgor för mänskliga rättigheter med olika definition och olika uttolkning där det i grunden är universella rättigheter som inte borde vara olika européer emellan. Fru talman! Får jag till allra sist ta upp en fråga som Lars Ohly berörde, nämligen artikel 24. Lars Ohly stöder sig där på justitiekanslern och har läst justitiekanslerns yttrande väldigt noga. Men han har inte läst resten av det som står i propositionen och i utskottets betänkande. Varje land kan göra undantag från beslut enligt 24 §. Det innebär att 24 § inte innebär någon överlåtelse av beslutsrätt. Man håller kvar möjligheten för Sverige eller för ett annat land inom den europeiska gemenskapen att helt enkelt säga att det förutsätts ett annat antagande och en annan ratifikationsprocess beroende på våra nationella konstitutionella regler, och dem måste vi iaktta. Därmed delar utskottsmajoriteten regeringens uppfattning om att det inte innebär någon suveränitetsöverlåtelse.

Fru talman! Göran Magnusson tog upp frågan om EU-samarbetet i tredjepelarfrågorna. Han undrade hur man skulle klara det brottsbekämpande arbetet om man inte var med i EU. Jag skulle vilja höra med Göran Magnusson om han menar att EU har lyckats i dessa frågor. Har vi fått mindre brott när det gäller t.ex. narkotika, alkohol och andra droger? Är det inte så att med medlemskapet har en hel del av det som varit nationell politik tvingats att förändras till det sämre? De öppna gränserna och borttagandet av gränskontrollen har inneburit att vi har ett större inflöde av narkotika. Vi har fått ändra vår aktiva alkohol och drogpolitik för att anpassa den till EU:s. Jag vill höra Göran Magnussons syn på detta.
Fru talman! Min tanke kring detta sammanhang är att det är nödvändigt att kunna samarbeta i Europa både inom EU och med andra stater i Europa. Utvidgas EU blir förutsättningarna bättre för att effektivt kunna bekämpa viss typ av brottslighet. Det är där som tredje pelaren finns. Det beror också på att just kriminalpolitik, lagstiftning och annat är genuint nationella. Därför ligger det inom den tredje pelaren, där man i första hand har konventionssamarbete. Kanske beroende på att det dessvärre är ett konventionssamarbete har inte samarbetet hittills präglats av någon större effektivitet. För närvarande håller justitieministern på att i Europeiska rådet diskutera effektivisering när det gäller viss brottsbekämpande verksamhet, bl.a. genom den europeiska arresteringsordern. EU-nämnden ska ha ett sammanträde om ungefär halvannan timme eller ett par timmar för att diskutera detta. När det gäller frågan om narkotika och alkohol har vi sett ur min synpunkt dessvärre fattat en del beslut om alkoholpolitiken som är mindre lyckade. Vi har större svårigheter att utnyttja prisinstrumentet. Narkotikafrågan har något annan karaktär. Men det är klart att det finns problem på tullsidan. Frågan om alkohol, Marianne Samuelsson, har inte med tredje pelaren att göra. Det är en vanlig produkt på marknaden. Det är alltså en inremarknadsfråga, och det reglerades av EES-avtalet. Jag är rädd för att Marianne Samuelsson inte alls skulle ha undgått narkotikaproblematiken och framför allt inte alkoholproblematiken vid ett fasthållande av EES
Fru talman! Göran Magnusson svarar egentligen inte på min konkreta fråga om Göran Magnusson ansåg att det hade blivit bättre och mindre brott och drogproblematik sedan vi gick med i EU. Min uppfattning är att vi har fått en ökad problembild. Göran Magnusson inledde med att säga att det var viktigt att vi var med i tredjepelararbetet när det just gällde brottsbekämpningen. Man kunde inom EU bekämpa detta. Vi har tidigare varit med i Interpol, som är ett viktigt internationellt organ för just brottsbekämpning på internationell nivå. Det finns alltså möjligheter att kämpa även utanför ett EU Det skulle vara intressant om Göran Magnusson kunde nämna hur det ser ut i Norge - som inte är med i EU, men är med i EES - när det gäller narkotikaoch alkoholproblematiken. Min uppfattning är att det inte i lika hög grad har drabbats av den internationella EU-våg av narkotika som vi har drabbats av.
Fru talman! Jag vill klart konstatera att Interpol är en organisation av ett helt annat slag än det samarbete som är möjligt och som skulle kunna vara möjligt inom ramen för tredje pelaren. Interpol är snarast en organisation för att klara efterlysningar och en del gemensam analys medan det inom ramen för EU samarbetet ryms betydligt bättre möjligheter bl.a. genom Europol och på annat sätt. Jag har inte några aktuella uppgifter från Norge. Jag vill bara konstatera att när det gäller in och utresebestämmelser, dvs. Schengenavtalet, som har kritiserats utifrån narkotikaaspekten, har Norge samma bestämmelser som Sverige. En förutsättning för att Sverige skulle kunna gå med i Schengen var att man inte skulle spräcka den nordiska passfriheten och möjligheten att resa fritt inom Norden. Jag tror inte att man på det sättet kan hävda att EES-avtalet skulle ha skyddat oss från utvecklingen. Jag tror dessutom att man även om man är EU skeptiker eller mycket EU-kritisk något ska fundera över vad som är orsak och verkan. Är det verkligen medlemskapet i EU som har gjort att vi har fått ett ökat tryck på narkotikaområdet, eller är det andra tendenser av mer allmän karaktär? Det kan vara ett allmänt sett ökat resande, ökande kontakter och liknande. Det har verkligen påverkat attityder och intresse både när det gäller alkohol och framför allt när det gäller narkotika.
Fru talman! Låt mig börja med att instämma i det som Göran Magnusson säger om de nationella parlamentens ställning. Jag förstår inte var Göran Magnusson hittar någon EU-kritiker eller EU-motståndare som vill öka EU-parlamentets makt. Om jag förstod de rätt hade Göran Magnusson sett någon sådan. Den skvadern finns, såvitt jag vet, i varje fall inte i Sverige. Jag håller helt med om att de nationella parlamentens makt måste öka. En av våra huvudsakliga grunder för kritiken mot Nicefördraget är just att de nationella parlamentens ställning försvagas. Inte på ett enda område återförs beslut från EU:s institutioner till riksdagen och andra nationella parlament. Det sker en överföring av makt, men det är tvärtom framför allt EU-parlamentets ställning som stärks. Låt mig också instämma i att stadgan om grundläggande rättigheter inte ska fördragsfästas. Jag är däremot mer pessimistisk än Göran Magnusson när det gäller möjligheterna att hävda den linjen i längden, med tanke på att de federalistiska krafterna är så starka när de pratar om en konstitution. Göran Magnusson hade en fråga som bygger på ett resonemang som jag tycker är lite märkligt. Han talade om att respekt för folkomröstningen 1994 måste innebära att vi som var emot EU-medlemskap då ska ändra uppfattning. Vi ska inte bara respektera att en majoritet inte tyckte som vi; vi ska också plötsligt börja omfamna EU och tycka att det är bra. Jag förbehåller mig rätten att tycka att vi hade en mycket välgrundad kritik då och att den är minst lika välgrundad nu. Jag förbehåller mig rätten att anse att det hade varit bättre om Sverige hade stått utanför. Men det vi diskuterar just i dag är om vi ska anta Nicefördraget med dess federalistiska inriktning eller inte. Där står jag definitivt på den sida där man förespråkar att det inte ska ske.
Fru talman! Får jag börja med frågan om folkomröstningen. Jag har lite svårt att referera mitt eget resonemang. Jag skulle hävda att de som var emot EU-anslutningen i folkomröstningen efter 1994 måste slänga sig platt på backen och anamma hela systemet. Man måste i och för sig respektera folkomröstningens resultat, men man har all rätt i världen att förfäkta de åsikter man förfäktade om man anser att de fortfarande är värda att förfäkta. Man ska också mötas med respekt i det avseendet. Jag vill säga det mycket tydligt, så att det inte blir något problem på den punkten. När det sedan gäller deklarationen om grundläggande mänskliga rättigheter kan det naturligtvis finnas anledning att vara pessimistisk. Jag upplevde mycket starkt, när konventet startade, hur framför allt EU-parlamentsledamöter synbarligen kom med grundstenen för federationen - deklarationen om mänskliga rättigheter. Det lyckades vi faktiskt avvärja den gången. De som ska representera Sverige får försöka avvärja det även i fortsättningen, så att man löser problemet genom anslutning till europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Fru talman! Jag vill skicka tillbaka resonemanget om återförande av makt. Det är i och för sig en respektabel synpunkt. Jag skulle bara vilja höra några exempel på områden dit makt borde återföras.
Fru talman! Med det förtydligande som Göran Magnusson gjorde om hur han anser att debatten ska kunna föras med respekt kan jag instämma även där. Vi har precis som EU-förespråkarna rätten att hävda en uppfattning, oavsett om folkmajoriteten delar den eller inte. Jag tror att den debatt som förs mellan motståndare och anhängare av den europeiska unionens utveckling är till gagn för demokratin och att den är bra i grunden. En fråga som jag inte hann beröra i min förra replik handlade om Justitiekanslerns yttrande och artikel 24. Det är klart att regeringen och majoriteten i riksdagen måste avvisa JK:s bedömning om man med någon heder i behåll ska kunna stå för att Nicefördraget ska antas. Det är självklart. Man kan inte säga att JK har rätt och samtidigt säga att riksdagen ska anta Nicefördraget, eftersom JK anser att Nicefördraget är oförenligt med regeringsformens 10 kap. 5 §. Men är inte JK:s yttrande åtminstone lite besvärande för Göran Magnusson? Finns det inte anledning att ifrågasätta hur artikel 24 är konstruerad, framför allt vad det gäller frågan om överlåtelse av traktaträtt? Finns det inte anledning att ta JK:s kritik på allvar?
Fru talman! Får jag först konstatera att vi inte fick någon lista på maktområden eller politikområden som skulle kunna återföras. Det är bra att Lars Ohly och jag är överens om att respektive åsikter ska respekteras. Därtill vill jag om artikel 24 säga att jag med intresse har läst Justitiekanslerns argumentering och också den argumentering som visar att det är möjligt att anta fördraget. Lars Ohly har ingen replikrätt, men min fråga är om den tolkning som regeringen och utskottsmajoriteten gör av punkt 5, som ger nationerna rätt att ställa sig utanför en internationell överenskommelse med hänvisning till de konstitutionella förhållandena, är en felaktig tolkning. Den springande punkten är inte vad Justitiekanslern säger utan vad det faktiskt står i texterna. Jag kan inte förstå annat än att Justitiekanslern inte har nått ända fram där. Man har inte sett vilka möjligheter som finns på det området.

Fru talman! Göran Lennmarker säger att vi inte ska tolka andra länders folkomröstningar. Det kanske ligger något i det, men man ska inte heller blanda bort korten och underkänna den folkomröstningskampanj som de här länderna har haft. Nej-sidan har redovisat sina skäl till att man tycker att Irlands folk ska säga nej. Skälet var inte att man tyckte att det här gick för lite i federalistisk riktning, utan precis tvärtom. Man varnade för militarisering. Man varnade för att, som det heter i nej-sidans material, åtta länder kan kidnappa EU:s institutioner och springa före för sina egna syften osv. Det var den typen av debatt. Därför är den här folkomröstningen inte så svår att tolka. Irländarna tyckte att det här gick i federalistisk riktning och sade därför nej. Sedan är det problem att man säger att Irland framstår som ett EU-vänligt land. Man skulle kunna säga så här: Lyssnar jag bara på Tony Blair skulle jag tro att Storbritannien vore ett EMU-positivt land. Samtidigt är det en betryggande majoritet av Storbritanniens folk som säger nej till EMU. Det är det som är problemet med EU: Det beror på vem man lyssnar på. Lyssnar man på ledande politiska företrädare tycker de en sak. Tyvärr är det ofta så att folket i de länder de representerar inte har en med eliten sammanfallande mening utan tvärtom en motsatt uppfattning.

Fru talman! Jag tycker inte att man ska blanda bort korten. Irland har haft en folkomröstningsdebatt med en öppen diskussion där nej-sidan har anfört kritik mot Nicefördraget, sagt att det går för långt i federalistisk riktning och att man är kritisk mot det militära samarbetet då detta strider mot Irlands alliansfrihet, och nej-sidan har vunnit. Då går det inte att blanda bort korten och låtsas som om nej-sidan vann därför att folk ville ha ett Nicefördrag som gick mycket längre i den riktning som nej-sidan var emot, som det visade sig. Då tycker jag att man är oförskämd mot det irländska folket och dess demokratiska process. Då försöker man blanda bort korten. Det var därför jag begärde replik och ville protestera mot detta, fru talman.

Fru talman! Jag vill börja med att se lite tillbaka i tiden och säga några ord om de förhandlingar som föregick Nicefördraget. Riksdagen fick information genom att vi hade en speciell arbetsgrupp med representanter för varje parti. Jag vill ge regeringen en eloge för det sätt på vilket detta genomfördes. Vi fick, såvitt jag kan bedöma, all relevant information och kunde också ställa frågor och lämna synpunkter under förhandlingarnas gång. Även under förhandlingarna i Nice hade EU nämnden täta sammanträden och blev informerad. Även i detta fall tycker jag att vi fick en bra inblick i vad som skedde. Utrikesministern kom själv vid flera tillfällen till telefonen för att ge direktrapporter inifrån förhandlingsrummet. Så långt är allt bra. Möjligen kunde vi påverka en del före dagarna i Nice, men väl där hade väl egentligen vi små nationer att förhålla oss till vad som hände. Möjligheten att påverka underlättades inte heller av att ordförandelandet Frankrike i slutet av förhandlingarna gick över till att separatförhandla med enskilda eller grupper av stater. Sista informationen fick vi vid midnatt. Då var flera frågor fortfarande öppna. Dagen efter fanns det flera frågetecken om vad de senast fattade besluten egentligen innebar. Detta är en förhandlingsform som inte är acceptabel ur flera synvinklar, men den viktigaste invändningen är frånvaron av demokratisk insyn i vad som faktiskt händer. Fru talman! Fördraget presenteras som en helhet som man kan anta eller förkasta. En möjlighet hade varit att presentera det framförhandlade fördraget som ett betänkande i olika delar som de nationella parlamenten sedan hade haft att ta ställning till. En sådan behandling av fördraget hade varit betydligt långsammare, men den hade haft fördelen att den demokratiska insynen och påverkansmöjligheten hade ökat betydligt. I Nice insåg man förhoppningsvis att detta var sista gången en fördragsförhandling gick till på detta vis. Nästa regeringskonferens ska ju förberedas genom ett konvent. Ska det öka demokratin måste i så fall konventet arbeta fram ett antal förslag som sedan kommer tillbaka till de nationella parlamenten för diskussion och avgörande. Regeringskonferensens resultat blir sedan minsta gemensamma nämnare för de inblandade staterna. Då finns det möjlighet för medborgarna till full insyn och utkrävande av politiskt ansvar av oss som har varit med och beslutat. Nicefördraget sägs vara förutsättningen för utvidgningen. Vi har hört det här tidigare. Men det är inte formellt riktigt, vilket också har konfirmerats av kommissionens ordförande Romano Prodi efter Irlands nej. Däremot är Nicefördraget kanske en nödvändighet för att de stora länderna ska kunna acceptera en utvidgning. Nicefördraget ger ju de stora länderna en ökad makt genom röstviktning, möjlighet till blockerande majoriteter och flexibel integration. Men då ska man väl ärligt säga att det är det som är skälet. Fru talman! Nicefördraget innebär att vi flyttar beslutskompetens från den svenska riksdagen till EU:s institutioner. Kvalificerad majoritetsomröstning införs på ytterligare ett 30-tal områden. Det innebär att vi i detta parlament kan bli överkörda av en majoritet inom EU - och de svenska väljarna kan inte utkräva ansvar av andra länders regeringar. Det här är en försvagning av demokratin, och det borde erkännas. Utskottsmajoritetens förklaring av huruvida Nicefördraget innebär ett överlämnande av beslutsrätt eller ej är talande. På s. 2 i betänkandet kan man på första raden läsa: "Ett godkännande av Nicefördraget innebär att beslutanderätt överlåts till EG." På femte raden kan man sedan läsa: "Vidare konstateras i betänkandet att det ej sker någon överföring av beslutanderätt till EU." Jag vet att det är skillnad på EG och EU i detta sammanhang. Men för gemene man tror jag inte att detta är speciellt klargörande. Det finns kanske bättre och ärligare sätt att beskriva förslagets innebörd, speciellt efter JK:s utlåtande. Konventets uppgift med EU:s framtidsfrågor tycker jag är en god ansats. Men en sak tycker jag är viktig: Om man nu ska fråga folk - och det säger man att man ska; man ska ha en allmän diskussion - måste man ju också ta konsekvenserna och ta svaret på allvar. Jag har en rädsla för att konventet kommer att göra upp facit innan man frågar. Då blir det ungefär samma respekt för frågorna som EU har visat mot Irland. Det tror jag inte att vi är betjänta av.

Fru talman! Med ålderns rätt ska jag försöka se Nicefördraget i ett mer historiskt perspektiv. Med Romfördraget lades grunden till den europeiska gemenskapen, EG, för snart 50 år sedan. Vad det betytt för Europas utveckling kan knappast överskattas. Det var därför ett ödesdigert misstag när otåliga politiker efter mer än 30 års lyckosam europeisk integration genomdrev Maastrichtfördraget. I ett enda slag förvandlades medborgarnas gemenskap till en politikernas union. I EG var det medborgarna som förverkligade målet om den fria rörligheten och integrationen. Det var de som reste, utbildade sig eller sökte arbete utanför sitt lands gränser. Politikerna hade gjort det möjligt, och medborgarna tog vara på möjligheterna. Drivkraften var att bevara freden. Men med Maastrichtfördraget hamnade man på fel spår. Fördraget utarbetades ju för att Västeuropa bättre skulle kunna möta hoten från Warszawapakten och Comecon, med Sovjet i spetsen. Hur många minns egentligen det i dag? Men innan fördraget var färdigt hade hela Östeuropa hamnat i kaos. EG:s fiende var plötsligt borta och därmed det ursprungliga motivet för Maastrichtfördraget. Vad skulle politikerna göra? Skrota Maastricht, med dess gemensamma krigsmakt, utrikes och försvarspolitik, eller finna en ny fiende? Man försökte det senare. Därmed skapade man emellertid nya problem för den fortsatta integrationen i stället för att lösa dem som fanns. Därför har det blivit nödvändigt med nya storstilade fördrag på löpande band. Bara några år efter Maastricht kom således Amsterdam, som blev en halvmesyr. Den halvmesyren skulle avhjälpas med Nicefördraget, som emellertid blev så ofullständigt och bristfälligt att ytterligare ett fördrag måste till om bara tre år. EU-maskineriet rullar alltmer okontrollerat. I dag kan ingen säga vilken målsättning unionen har. Ena dagen får medborgarna höra att nationalstaten ska bevaras, nästa dag att den ska bli en del av en union. Om något år ska dussinet nya stater anslutas, och om åtta år ska EU ha gått förbi USA som ekonomisk stormakt. Men hur det ska gå till undrar medborgarna över. Det talas lyriskt om "den europeiska familjen". Vem hör egentligen dit? Hör Nya Zeeland, Australien, Nord och Sydamerika dit? Deras folk kommer ju från Europa. Finns det en asiatisk familj eller en afrikansk? Eller är det bara de som bor mellan Nordkap och Svarta havet och mellan Ural och Atlanten som duger i den europeiska familjen? I så fall låter tongångarna som ett eko från 30-talet. Och varför inte? Den europeiska unionen ska ju bestå för evigt, medan Tredje riket nöjde sig med 1000 år. Fru talman! Måtte denna aningslöshet gälla endast retoriken. Det heltäckande politiska mantrat för unionen, vare sig det gäller utvidgning eller Schengenavtal, är alltid detsamma - freden. Vem är emot freden? Men, dessvärre, att ifrågasätta unionens mål och medel bemöts ofta som vore det ett hot mot freden. 1900-talets diktatorer kom inte till makten genom att utlova diktatur. Tvärtom, de lovade folket mer demokrati. De övergrepp de gjorde sig skyldiga till sade de sig göra i fredens namn. Endast verkliga demokratier lyckades stå emot och slutligt omintetgöra dessa försök till världshegemoni. Här låg EG:s styrka. Till skillnad från östblocket hade EG:s politiker medborgarnas förtroende. Med tillkomsten av Maastricht-, Amsterdam och nu Nicefördraget har emellertid förtroendet för politikerna stadigt sjunkit till en nivå som utgör en fara för fortsatt demokratisk utveckling inom EU. Trots ständiga försäkringar från politikerna att det s.k. demokratiska underskottet ska avhjälpas, upplever medborgarna att det tvärtom ökar och nu blivit ett odemokratiskt överskott som hotar EU med en konstitutionell och moralisk kris. De skandalösa bedrägeri och korruptionsbrotten i Santerkommissionen är och förblir outredda, trots högtidliga löften om motsatsen, liksom andra oegentligheter inom EU-etablissemanget där locket lagts på. EU:s oförmåga att ta itu med korruptionen inom de egna leden utgör det enskilt största hotet mot unionens existens. Med andra ord, det största hotet mot EU är EU självt. Sovjetunionen hade sin nomenklatura, Europeiska unionen har sin. Historien kan komma att upprepa sig när medborgarna fått nog, och vad händer då? Resultat av folkomröstningar - i de sällsynta fall de tillåts - respekteras fullt ut endast om de överensstämmer med etablissemangets uppfattning. Gör de inte det blir det nya folkomröstningar till dess resultatet blir det som politikerna vill ha. Våra grundlagar tänjs till det otillåtnas gräns, och JK har varnat. Trots Nicefördragets utomordentligt långtgående konsekvenser för vår demokrati och JK:s betänkligheter har Lagrådet inte tillfrågats. Ingen behöver tvivla på skälen till denna underlåtenhet. EU:s terrorlagstiftning genomförs i dessa dagar på ett sätt som väcker allvarliga farhågor för rättssäkerheten. Ändamålet tycks helga medlen även där. Den enda utstakade väg som kan skönjas är vägen in i skendemokratins värld, en väg som sluttar allt brantare. Med ideliga nya s.k. grundfördrag, som alla har blivit halvmesyrer - om ens det - kan man inte effektivisera beslutsprocessen. Man gör bara ont värre genom att ständigt omdefiniera verksamhetsområden med pelare hit eller dit och förändra maktstrukturer samtidigt som nya unionsmedlemmar ska tas in. Vem hinner då bry sig om vare sig demokrati eller medborgare? Nicefördraget, som utgör det senaste beviset för dessa misslyckanden, höjdes till skyarna av våra politiker. När efter mer än tre veckor man fortfarande inte var överens om vad man sagt sig vara överens om gick det inte längre att dölja vilket fiasko det i själva verket är fråga om. Därför röstade det enda folket som fick rösta, nämligen irländarna, ett klart nej till Nicefördraget. Därmed har fördraget enligt EU:s egna bestämmelser och i demokratins namn fallit. Men EU vore inte EU om plötsligt medborgarnas nej i en folkomröstning skulle respekteras. Och regeringen vore inte regeringen om man plötsligt lät en grundlagsvidrig lag stå i vägen för ett EU-fördrag. Nicefördraget är av fundamental betydelse för Sveriges framtida ställning i EU. JK:s allvarliga invändningar får därför inte bara nonchaleras av riksdagen. Lagrådet - riksdagens främsta juridiska expertis - måste ges tillfälle att yttra sig. Ett oavvisligt medborgarkrav på riksdagen är att den förvissar sig om att dess beslut inte är grundlagsvidriga. Det kravet har riksdagen hittills inte uppfyllt. För att bereda lagrådet möjlighet att granska Nicefördragets överensstämmelse med grundlagen, på de avsnitt JK gör bedömningen att regeringsformen inte medger en ratifikation av Nicefördraget, yrkar jag att betänkande 2001/02:KUU1 återförvisas till utskottet.

Fru talman! Jag har en fråga till jordbruksministern. Den 12 november tvingades Statens livsmedelsverk ta bort den obligatoriska salmonellakontrollen på köttberedningar, vilket innebär att våra tilläggsgarantier nu är helt satta ur spel. Sverige hade inte stöd i EG-rätten för att behålla denna kontroll. Livsmedelsverket kan med de nya ändringarna i svensk lagstiftning endast rekommendera importören att genomföra en sådan egenkontroll. Syftet med salmonellagarantierna är att svenska konsumenter ska kunna välja fritt bland olika köttprodukter utan att riskera att smittas av salmonella. Detta fungerar inte i dagens verklighet.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det nu har uppmärksammats att salmonellagarantierna enbart omfattar helt kött och inte köttblandningar. Om jag ska göra en snäll tolkning så kan jag säga att det nog var en miss i förhandlingarna vid vårt inträde till EU. Ingvar Eriksson vet också att salmonellagarantierna har varit mycket omdiskuterade från andra länders sida. Jag överväger - men jag kan inte ge något ordentligt löfte i dag - om jag ska ta upp denna fråga i samband med att vi ser över direktivet. Jag har också skrivit detta i ett svar till en fråga här i riksdagen. Jag säger att jag överväger det därför att jag inte riktigt vet hur detta kommer att uppfattas. Jag delar uppfattningen att detta är trist. Det gör ju också att konsumentsäkerheten minskar.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Mot bakgrund av de stora och framgångsrika insatser som Sverige har gjort sedan 1950-talet när det gäller att bekämpa salmonella så är det allvarligt att man nu ser framför sig en situation där vi kanske får bakslag i Sverige. Detta går ju framför allt ut över konsumenterna. Det gläder mig att jordbruksministern nu är beredd att ta upp detta i samband med översynen av direktiven i EU. Det är uppenbart att det är på gång, om jag är rätt informerad. Jag vill bara understryka vikten av att jordbruksministern verkligen motsvarar de förväntningar som vi ju alla har rätt att ställa, så att vi får trygghet ur salmonellasynpunkt även i framtiden.
Fru talman! Det direktiv som vi båda talar om är det s.k. zoonosdirektivet. Det har nu presenterats av kommissionen, och vi har börjat behandla det. Jag vill dock säga att det direktivet, som bl.a. handlar om salmonella, och som i så fall skulle vara ett direktiv som är lika för alla länder inte går lika långt som de svenska salmonellagarantierna. Sverige har dock i sitt anslutningsfördrag fått igenom att vi här får behålla våra framförhandlade garantier åtminstone för helt kött. Återigen: Det var trist att det blev en miss. Jag kan inte uttala mig om hur det gick till, för det var en annan regering som förhandlade. Det är alltså trist att det blev en miss - om jag nu får säga så - i det arbete som gjordes inför Sveriges anslutning till EU.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson angående gemensamt pantsystem i EU. Det har blivit allt vanligare att man för in förpackningar utan fungerande pantsystem. Svenska folket är vant vid ett pantsystem i Sverige. När man köper dessa förpackningar blir man väldigt besviken när man inte får någon pant, och förtroendet för pantsystemet riskerar att urholkas och nedskräpningen av naturen att öka. Nu har regeringen - vad jag har förstått - kommit med ett förslag om att man ska förbjuda import av sådana här förpackningar. Men jag tror inte att det räcker. Jag tror att det kommer att leda till smuggling av varorna. Jag tror att det i stället är en bättre idé att ha ett gemensamt pantsystem i hela EU så att risken att man får in varor utan pant minskar. Jag undrar hur regeringen ställer sig till det förslaget.
Fru talman! Jag håller med Hillevi Larsson om att vi bör sikta på att åstadkomma ett gemensamt pantsystem inom EU. Tyvärr tror jag att det är en fråga som tar ganska lång tid att åstadkomma. Vi ligger olika långt framme i olika medlemsstater när det gäller att arbeta med pantsystemen, och det finns flera olika system som används. I avvaktan på detta arbete bör vi naturligtvis se till att så mycket som möjligt av de burkar som säljs i Sverige är av det slag som de olika automaterna tar emot. Därför krävs det ett förbud mot införsel av sådana burkar. Men jag håller med om att det inte alls är perfekt. Det kan dessutom bidra till att minska konkurrensen, vilket min kollega handelsministern ständigt påminner mig om. Vi arbetar alltså för en gemensam lösning, och vi ska försöka få en så flexibel hantering av pantsystemet som möjligt med så bra miljöeffekter som möjligt fram till dess.
Fru talman! Jag tackar så mycket för det svaret. Det låter trevligt att vi så långt det går ska försöka utnyttja EU till någonting positivt. Det har ju varit väldigt mycket prat om böjda gurkor och om jordgubbar, men detta är verkligen någonting där man skulle kunna utnyttja EU-medlemskapet på ett positivt sätt. Man lyfter också upp frågan till en nivå som gynnar konsumenterna. Jag tror att detta är viktigt både i ett konsumentperspektiv och självfallet också i ett miljöperspektiv. Jag tror också att det är möjligt. Om det är möjligt att ha så många detaljerade regler som finns i dag på andra områden så tror jag nämligen även att det kommer att bli möjligt på detta område. Jag ser därför fram emot att ni fortsätter att driva denna fråga på EU-nivå.
Fru talman! Som jag sade tidigare ska jag fortsätta att jobba i den här riktningen, Hillevi. Låt mig också nämna att det fanns ett mycket stort intresse från tysk sida för det svenska pantsystemet när man i Tyskland såg att det egna systemet gav stora problem och att man måste lösa det hela på ett bättre sätt. Tyvärr lyckades inte min tyska kollega genomföra ett enhetligt system nationellt eftersom några delstater blockerade den möjligheten. Det visar på nytt svårigheten med att nå fram till gemensamma lösningar i EU. Men vi jobbar i den riktningen, och kommer att arbeta så gott vi kan.
Fru talman! Det är väl känt att de svenska bönderna har en ogynnsam konkurrenssituation gentemot sina konkurrenter i Europa. Låt mig ta ett exempel: De danska bönderna betalar 30 öre per liter i dieselskatt. I Finland är motsvarande siffra 54 öre per liter och i Holland 39 öre per liter. Bönderna i Sverige däremot betalar 3 kr per liter i dieselskatt. I budgetpropositionen 2000 skrev regeringen att en snabbutredning genast skulle genomföras och att resultatet skulle presenteras i vårpropositionen 2001. När den presenterades hade regeringen inte ens tillsatt utredningen. I budgetpropositionen i höstas fanns det inte heller några förslag angående dieselskatten. I stället har regeringen föreslagit en ny höjning av dieselskatten, som därmed har höjts med drygt 45 öre per liter sedan januari 2000.
Fru talman! Det är inte alls väl känt att de svenska bönderna har en konkurrensnackdel jämfört sina grannar. Det beror alldeles på hur man räknar. Det är klart att man kan ta fram dieseloljan som exempel, men man kan också ta fram miljöprogrammet. Där har vi tio gånger högre stöd än Danmark. Man kan ta fram andra saker där bönderna faktiskt gynnas i Sverige jämfört med i t.ex. Tyskland och Danmark. Det är inte så väl känt. Men vi har lovat de svenska bönderna att den s.k. ryggsäcken ska lyftas av dem. Vi har gjort det mesta av det arbetet, men vi har kvar dieseloljan. Den utredning som efterfrågas pågår. Men det visade sig att det inte var riktigt så enkelt som vi kanske trodde från början, och därav dröjsmålet.
Fru talman! I vårpropositionen stod att det den här utredningen skulle vara färdig före 2001 års utgång. Då undrar jag om vi i dag kan få besked om det blir så. Sedan är det ju ett faktum att lönsamheten i det svenska jordbruket är dålig. Enligt undersökningar anser sju av tio bönder att lönsamheten är ganska eller mycket dålig. Det har gjort att många bönder i dag lägger ned. Varje år läggs det ned ungefär 2 500 jordbruk i Sverige. Det betyder alltså att minst fem lantbruk läggs ned per dag i Sverige. Om svenskt lantbruk ska kunna utvecklas och inte tappa i konkurrenskraft måste det svenska lantbruket få konkurrensneutralitet. Jag hoppas att vi kan få besked om att den här utredningen kommer innan året är slut.
Fru talman! Det är alldeles rätt att antalet bönder blir färre och färre i Sverige, liksom i andra EU länder. Men det förunderliga är att trots att de blir färre består produktionen. Produktionen blir inte mindre. Det tyder på att de blir mer och mer effektiva. Om man nu ska ha någon åsikt om EU:s jordbrukspolitik, vilket vi i regeringen har, kan man kritisera den för att den leder till storskalighet. Det behöver inte alls vara fel med stora gårdar. Jag säger inte det, men den leder till storskalighet på bekostnad av det småskaliga. Därför arbetar vi nu inför den s.k. midterm review i EU, dvs. en genomgång mitt i budgetperioden, med en översyn. Vi gör det internt här, och vi ska försöka att föra in det i EU:s arbete med början nästa år. Där tittar vi på politiken, och därmed också på stödsystemen, på ett annat sätt så att också de små bönderna kan känna att de har en chans i framtiden. Sedan vill jag också säga att investeringsviljan är ganska god. Jag kan ta mitt eget hemlän som exempel. Där investerar man väldigt mycket inom jordbruket, men då blir det lite större gårdar. Det behöver inte vara något fel, men det lilla måste också kunna få finnas. Beskedet om dieselskatten kommer inte före årsskiftet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till miljöminister Kjell Larsson. Om man får skötselråd och materialuppgifter om en relativt billig tröja borde man också kunna få det om sin dyra bostad. Jag tänker på radon i våra bostäder. Det har åter blivit aktuellt. Det förekommer ju ganska mycket av detta, och då inte bara i småhus där det finns en bidragsgivning från staten. Det finns också i de stora hyreshusen.
Fru talman! Jag har nog ända sedan jag blev miljöminister ansett det här vara ett av de viktigaste miljöproblemen, särskilt när det gäller hälsa och miljö. Jag tyckte inte heller att den politik vi hade på området räckte. Därför tillsatte jag en utredning som lade fram ett förslag för ett antal månader sedan. Det förslaget har remissbehandlats. Det kommer att ligga till grund för den inomhusmiljöproposition som jag hoppas kunna lägga fram om några månader. Där kommer det att tas nya tag när det gäller just radonfrågan. Det kommer också att innebära ansträngningar för att åstadkomma ett bra system för miljömärkning av bostäder som komplement eller stöd åt de frivilliga system som nu håller på att byggas upp, inte minst av hyresgäströrelsen.

Fru talman! Tack för det svaret, miljöministern. Det är väl bra att man tillsätter en utredning och tittar närmare på de här frågorna eftersom det finns så många oklarheter. Men det är ett mycket väl känt faktum att det finns radon i det byggmaterial som man byggde med redan under 70 och 80-talen. Då känns det lite för avlägset att komma med åtgärder efter det att en utredning är färdig. Jag tror att det går att komma snabbare fram. Man vet ju också av erfarenhet att det behövs ganska enkla åtgärder, t.ex. att man ventilerar sin bostad väldigt väl. Nu när vi börjar få det lite kyligt är det många som täpper till eventuella ventilationer därför att man tycker att det drar. Då ska man ju vara medveten om att drag i bostaden ibland kan vara bra. Jag frågar återigen: Hur snabbt kan man komma till rätta med de här frågorna i Sverige?
Fru talman! En ny proposition med en ny politik på området kommer förhoppningsvis i mars månad. Det pågår redan i dag en hel del verksamhet med information till allmänheten, inte minst genom hyresgäströrelsen. Här har naturligtvis inte bara regeringen utan även kommunerna ett stort ansvar för att ställa upp med de mätresurser som kan behövas för att ge hyresgäster bättre information om hur man undviker problemen och information om var de radonskadade husen finns någonstans.

Fru talman! Om det skulle finnas önskemål om svenskt deltagande i en sådan styrka är Sverige självfallet berett att försöka ställa upp. De preliminära diskussioner som har varit med den ansvariga personen från FN, Brahimi, har dock gett vid handen att man inte önskar bl.a. svenskt deltagande. I första hand vill man se en multinationell muslimsk styrka. Andra länders erbjudanden om deltagande tackar man för, men det har ännu inte varit aktuellt. Om detta skulle ändras och man vill ha med andra länder i fredsstyrkan är Sverige naturligtvis berett att också titta på det.

Fru talman! Brahimis uppfattning, att man inte vill se länder som t.ex. Sverige i den här fredsstyrkan utan att man i första hand vill se muslimska länder som deltagare i fredsstyrkan, har inte till någon del påverkats av vilka länder som har erbjudit sig att vara med. När jag träffade Brahimi för ett par veckor sedan och diskuterade ett svenskt engagemang med honom tyckte han att vi framför allt ska bygga på de stora erfarenheter vi har på det civila området. Vi är ett av de länder som har gjort de största insatserna när det gäller utbildning och hälsovård i Afghanistan, framför allt genom Svenska Afghanistankommittén. FN ansåg att det allra bästa vi kan göra är att fortsätta att utveckla det starka engagemang och de bra kunskaper som vi har inom de civila områdena. Om det finns behov av Sverige på något annat område, ska Sverige självfallet pröva det i positiv anda.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikesministern. Utrikesministern har fördömt Hamas terrorattack på israeliska civila. Jag anser att det var en viktig åtgärd. Men terrorattacken har följts av en massiv militärattack av den israeliska staten mot den palestinska myndigheten. Man kräver av den palestinska myndigheten att den ska ta itu med Hamas terrorister, samtidigt som man lägger denna myndighet i grus och aska. Finns det inte anledning för utrikesministern att fördöma även den israeliska motattacken, som drabbar också de civila palestinierna?
Fru talman! Till att börja med vill jag säga att situationen i Mellanöstern är oerhört allvarlig just nu. Jag tror att alla som följer läget är väldigt oroliga. Vi kan se att de attacker från Israel som vi har sett de senaste dagarna mot den palestinska myndigheten både försvagar och förödmjukar den palestinska myndigheten. Paradoxalt nog begränsar man därmed samtidigt den palestinska myndighetens möjligheter att gripa ansvariga självmordsbombare. Sverige har liksom EU klart deklarerat att vi inte kan acceptera att den palestinska myndigheten skjuts i sank. Utan den palestinska myndigheten kommer vi både att få se ett stopp för fredsprocessen och att riskera total anarki i området. Det är därför viktigt att vi slår vakt om den palestinska myndighetens fortlevnad, och vi anser också att detta ligger i Israels intresse. Man kan inte döma ut sin förhandlingspartner som terrorist, och det är därför som attackerna mot de palestinska myndigheterna är mycket allvarliga. När det gäller Hamas är det självklart så att den palestinska myndigheten måste göra allt för att arrestera de kända Hamasaktivister som man vet har varit med om att begå terrordåd. Man måste också arrestera alla de nyckelpersoner som har varit kopplade till den senaste tidens terroristaktiviteter.
Fru talman! Utrikesministern sade att den här konflikten mellan Israel och palestinierna är allvarlig. Det handlar om ett förhållande mellan ockupant och ockuperad. Det handlar på den ena sidan om en till tänderna beväpnad stat, Israel, och på den andra om två områden, Gaza och Västbanken, som i dag närmast kan liknas vid ett omringat flyktingläger. Det handlar inte om jämbördiga parter, och jag tror att utrikesministern har samma uppfattning. Den starkaste av dem talar i dag mycket om självförsvar, en vokabulär som man hämtar från president Bush. Anser utrikesministern att Ariel Sharon kan ta begreppet självförsvar i bruk på samma sätt som president Bush? Har i så fall också palestinierna rätt till självförsvar?
Fru talman! Det har vid flera tillfällen sagts att kampen mot den internationella terrorismen och det arbete som pågår med terroristnätverket al-Qaida med sanktion av FN:s säkerhetsråd inte får likställas med andra konflikter, som t.ex. mellan Israel och palestinierna. I detta ögonblick tror jag dock att det allra viktigaste som det internationella samfundet kan göra är att stödja de krafter både på den palestinska och på den israeliska sidan som faktiskt vill ha fredsförhandlingar. Problemet i dag är att den yttersta israeliska högern och extremisterna på den palestinska sidan egentligen hjälps åt med att skjuta fredsförhandlingarna i sank. Därför måste det internationella samfundet göra allt för att parterna återgår till Mitchellplanen och till fredsförhandlingar.

Fru talman! Sveriges regering tycker med ett brett stöd åtminstone här i riksdagen att det är okej att vi exporterar dioxinförgiftad fisk från Östersjön, men det är inte okej att vi själva skulle konsumera den. Tillsammans med Finland har man vidare ansökt om undantag från gällande regler. Jag vill fråga jordbruksministern: Är det möjligt att nationellt besluta om att ansluta sig till den inställning som finns på Europanivå, dvs. att vi ska frångå undantaget? Kan regeringen alltså tänka sig att ompröva sitt ställningstagande?
Fru talman! Låt mig först klara ut något som kanske var ett missförstånd. Vi ska inte exportera den fisk som det gäller, och det är den feta fisken, till några andra länder. Vad det handlar om är att vi just nu, vilket inte någonstans är gjort inom EU, analyserar halterna av dioxin i Östersjöns feta fiskar. Vi har gjort ungefär en fjärdedel av det arbetet. Analyserna visar att halterna varierar väldigt mycket beroende på fiskslag men också beroende på var i Östersjön som proverna tas. Sverige och Finland har mycket riktigt fått möjlighet till ett undantag. Gränsvärdet för dioxin gäller för fisk från alla hav men också för andra matvaror. Vi har fått det undantaget därför att vi både i Sverige och i Finland har en lång tradition av att inte arbeta med gränsvärden utan med s.k. kostråd. Dessa är väl kända i Sverige, och vi äter förhållandevis lite t.ex. av surströmming, som om vi inte hade fått det här undantaget skulle försvinna, och av annan fet fisk från Min grund för ställningstagandet är mycket strikt vetenskaplig. Jag har frågat vetenskapsmännen hur vi ska agera i den här frågan, och jag har fått svaret att värdet av att äta den här feta fisken vida överstiger den risk som det eventuellt kan innebära. Jag har följt det beskedet, och vi har fått igenom det i EU.
Fru talman! Det är riktigt att regeln gäller generellt. Det finns dock personer som enligt forskare helt bör avhålla sig från att konsumera den fisk som vi nu talar om. Jag tänker på gravida kvinnor och på unga människor. Att i det läget helt lita på att kostinformation skulle hjälpa oss att undvika de skador som uppenbarligen kan uppstå av dioxinet kan komma att visa sig vara alltför optimistiskt. Forskarrapporterna om skadorna ser också ut att bli allt tydligare. Kan man ändå inte tänka sig att ompröva ställningstagandet?
Fru talman! Självfallet är det här beslutet grundat i ett folkhälsoperspektiv. De forskare som jag har rådfrågat kommer från Karolinska Institutet, Livsmedelsverket och andra institutioner och myndigheter som arbetar med folkhälsa. Det här rådet har jag fått nu, men det är klart att vi följer den här frågan, och analyser görs hela tiden vad gäller effekterna på människor men just nu framför allt i fisken. Vi vet väldigt lite om hur det står till. Skulle det framkomma någonting som avviker från de råd som jag har fått hittills, är vi självklart villiga att ompröva vår inställning och därmed ansluta oss till EU-reglerna.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksministern. Den gäller inte kostråden om fisk, som nyss har debatterats, utan föregående veckas beslut om sekretessbeläggning av 80 % av akten om Assi Domän. Regeringen har via Sveaskog lagt ett offentligt bud på Assi Domän. I budet står det att allt av betydelse ska finnas med i prospektet. Ändå har man valt att sekretessbelägga 80 % av akten. Det här berör hundratusentals småsparare. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern varför man har en så väldigt snäv behandling av offentlighetsprincipen. Man får lätt intrycket att om namnen Carnegie eller Alfred Berg nämns, blir det automatiskt sekretessbeläggning.
Fru talman! Jag ska svara på frågor av allmänpolitisk karaktär, men jag tror inte att man kan beteckna denna ganska precisa frågeställning som övergripande allmänpolitisk. Följaktligen kan jag inte heller svara på den. Jag föreslår att Per Westerberg ställer en skriftlig fråga till berörd minister, så kommer han också att få ett rejält svar.
Fru talman! Jag berör inte i första hand den enskilda frågan utan närmast principen om att det verkar vara ett snävt betraktande av offentlighetsprincipen. Vi har tidigare i utskottet konstaterat att handlingar som vi inte har fått i Sverige i fråga om t.ex. Telia Telenor har gått att få av den norska regeringen och från norska myndigheter eller personer. Jag kan inte tolka det annat än att offentlighetsprincipen tolkas väldigt snävt i Sverige. Är det verkligen en rimlig tolkning?
Fru talman! Även om nu frågan blev lite mer generell är mitt svar detsamma: Jag kan inte svara på frågan. Återigen: Skriv gärna en fråga till berörd minister.
Fru talman! I den regionalpolitiska propositionen aviseras ett särskilt bidrag till kommuner för uppbyggnad av s.k. lokala lärcentrum. Det är bra. Lärcentrum är viktiga för distansutbildningen, och distansutbildningen är viktig för en fungerande regionalpolitik. Så till min fråga som jag riktar till utbildningsminister Östros. Kommer de kommuner som redan har kommit i gång och kommit långt i uppbyggnaden av lärcentrum att kunna få del av det särskilda bidraget för att fortsätta att utveckla dessa lärcentrum?
Fru talman! Jag tackar Lennart Gustavsson för att jag fick en fråga. Det är viktigt med utbildningsinnehållet i regionalpolitiken. Det är alldeles självklart att en långsiktigt framgångsrik regionalpolitik i dag måste innehålla en stark fokus på utbildningsfrågor. Därför finns som en del i propositionen investeringsbidrag till lärcentrum. Det handlar i första hand om nyinvesteringar där en del kommuner har gått före och gjort fina insatser. Vid sidan av detta stöd finns också en helt ny form av stöd för samverkan mellan kommuner och högskolor. Vi avsätter under Utbildningsdepartementet en summa på 50 miljoner kronor per år för att stimulera samverkan mellan kommuner och högskolor. Den typen av samverkan bör naturligtvis röra t.ex. utbildning där man använder sig av lärcentrum. Dessutom startar vi ett nytt svenskt nätuniversitet nästa år. Det är en stor satsning på distansutbildning som jag tror kommer att betyda mycket för att erbjuda människor som bor långt från en högskola ett större utbud av utbildningar. Också det är viktigt ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Jag välkomnar kommuners satsningar på lärcentrum. Med de insatserna tror jag att vi kan få en ännu finare utveckling där kommuner och högskolor samverkar tillsammans för att erbjuda människor god utbildning var de än bor i landet.
Fru talman! Det är bra att utbildningsministern delar uppfattningen att utbildning är viktig i det regionalpolitiska arbetet. Av den regionalpolitiska propositionen framgår bl.a. att regeringen avser att under 2002 ta initiativ till ett utvecklingsarbete i samband med arbetet med nyckeltal för den högre utbildningen, för att bl.a. undersöka hur resurser för distansutbildning ska beräknas kommande år. Min följdfråga är då vilken inriktning som utbildningsministern menar att detta utvecklingsarbete ska ha för att främja distansutbildningen, som vi båda två är så överens om har en så oerhörd stor betydelse för regionalpolitiken.
Fru talman! När vi nu bildar ett nytt svenskt nätuniversitet har vi valt att för nästa år avsätta rejält med resurser för högskolor så att de kan anmäla sitt intresse att delta i att erbjuda utbildning via det svenska nätuniversitetet. Det innebär att ersättningen blir riktigt hög per student för att också kunna bedriva ett utvecklingsarbete. Att bedriva utbildning på nätet och på distans kräver andra metoder och nytänkande för att det ska bli bra kvalitet. Detta gör vi nu som en första insats. Under tiden arbetar vi med hur det långsiktiga systemet ska se ut. Det vill vi återkomma till. Det är därför vi ber myndigheterna att ta fram ett bra underlag, så att vi kan forma ett bra och långsiktigt system för nätuniversitetet. Detta resulterar i att vi får mer utbildning via nätet till fler orter i landet och med en hög kvalitet och pedagogisk förnyelse i innehållet i utbildningarna.
Fru talman! Jag har en fråga till handelsministern. Under två år har vi sett att kronan har kraftigt försvagats. Det betyder inte bara att vi svenskar blir fattigare i förhållande till omvärlden utan också att svenska företag nu reas ut till utländska företagsuppköpare. Jag har noterat att handelsministern i medierna har uttalat att han beklagar att kronan stärks. Jag undrar om handelsministern står fast vid att han anser att den svenska ekonomin gynnas av en svag krona. Vidare undrar jag om detta är en uppfattning som delas av regeringen som helhet och om handelsministern avser att vidta åtgärder mot det faktum att kronan nu stärks något.
Fru talman! Den tiden är förbi när vi, åtminstone från regeringens sida, vidtog åtgärder för att sätta en viss valutakurs. Jag har gjort en kommentar. När statistiken kom som visade att vi hade ett rekordstort överskott i utrikeshandeln i oktober - det har aldrig varit så stort under min tid som handelsminister, och det kanske fortsätter att växa - tyckte jag att det var rimligt att påpeka att det kan ha berott på att svensk industris konkurrenskraft har dragit fördel av att kronan har varit gynnsam för dem under senare tid.

Det är den effekt som är nu av den växelkurs som har varit sista tiden. Därmed har jag inte sagt att vi långsiktigt är gynnad av en svag växelkurs. Absolut inte. Det är i själva verket inte min åsikt. Just nu har vi haft en stark fördel av att inte ha varit bundna av någon gammaldags rigid valutapolitik - som vi var en gång i tiden. Jag tänker fortsätta att påpeka detta, likväl som jag påpekade att det var en styrka för Sverige att växelkursen var stark när vi hade överhettningsproblem och Riksbanken höjde räntan. Det kylde ned på motsvarande sätt. Det var tur. Jag tycker att det här var tur också, även om det är tvärs emot ordens valör när man pratar om en stark och svag valuta.
Fru talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Jag kan inte tolka det annat än att han faktiskt inte ser en svag valuta som en fördel, åtminstone inte i ett längre perspektiv. Jag utgår från att handelsministern framöver kommer att agera för att de strukturella åtgärder som krävs för att få en stärkning av den svenska valutan kommer till stånd.
Fru talman! Jag försäkrar att jag inte tänker agera för att växelkursen ska bli vare sig det ena eller det andra. Vi ska ha en penningpolitik som är inriktad på att behålla den svenska inflationen på en låg nivå. Om det leder till den ena eller den andra växelkursen kan diskuteras akademiskt - om det är bra eller dåligt, kul eller trist. Men det är, enligt min uppfattning, inte det politiken ska vara inriktad på. Vi ska fortsätta att vidta de strukturella åtgärderna. Vi ska fortsätta att stärka svensk industri. Vi ska fortsätta att ge pengar till Thomas Östros så att han kan bygga ut forskning och utbildning, så att vi kan bygga ut den högteknologiska industrin och ta för oss i framtidens globaliserade ekonomi. Då tror jag att vi kan enas om att det kommer att vara till fördel för Sverige att bygga ut högskolor även ute i bygderna. Låt mig också säga att i den första frågan förekom en kommentar om rea på svenska företag. Jag konstaterar att svenska företag köper i utlandet, och utländska företag köper i Sverige. De är ungefär i balans. Under den borgerliga perioden var båda två noll. Nu är båda två väldigt höga. Tidningarna väljer att skriva om trafiken i ena riktningen, men det finns faktiskt en trafik i båda riktningarna. Jag besökte i går ett svenskt företag som ingen svensk tidning har skrivit om - i alla fall inte Dagens Industri - där de faktiskt har tagit hem produktion från Amerika. Det var företaget Elmo Leather i Svenljunga. De har tre fabriker; en i Sverige, en i Danmark och en i USA. De lägger ned i USA och tar hem hela produktionen till Sverige och Danmark. Det är en typ av nyhet som vi hela tiden kan finna men som just nu inte har högkonjunktur bland nyheterna. Så har vi t.ex. den lilla rara observationen att fastighetsmarknaden i Helsingborg förändras av att Ikea bygger ett nytt huvudkontor för hela världen. Koncernhuvudkontoret flyttar hem till Sverige. Hur många av er har sett det? Ingen, gissar jag. Men sådant pågår hela tiden. Jag tror inte att valutakurserna har någon betydelse alls. De svänger upp och ned. Detta är långsiktiga effekter som nu tar sig uttryck.
Fru talman! Jag har en fråga till Margareta Winberg. Jag hade först tänkt ställa en allmänpolitisk fråga, men det var ett svar som Margareta Winberg gav till Harald Nordlund som förbryllade mig så jag får ställa en mer specifik jordbruksministerfråga. Det gäller fiske och dioxin. Påståendet från Margareta Winbergs sida att beslutet att kräva ett undantag som gör det möjligt att sälja fisk med för höga dioxinhalter till svenska konsumenter självfallet är fattat ur ett folkhälsoperspektiv gör mig förbryllad. Tillåt mig tvivla. Hur kan det vara viktigt för folkhälsan att svenska konsumenter får tillgång till fisk med höga halter av ett starkt verkande gift, som man vet ger upphov till cancer, nervskador och fosterskador?
Fru talman! Den frågan borde Matz Hammarström ställa till de experter som hanterar den. Det är dem jag har tillfrågat, och det är det svaret jag har fått av dem. Jag sade just i svaret att värdet av att äta den här fisken - i begränsad omfattning, kanske jag ska tillägga - överstiger risken. Det är det råd jag har fått från Folkhälsoinstitutet, Livsmedelsverket, Miljömedicinska enheten på Karolinska sjukhuset osv.
Fru talman! Det finns uppenbarligen experter och experter. Jag utgår från att de dioxingränser som har satts i EU inte är något påhitt från folk i allmänhet, utan att de också vilar på expertutlåtanden. För mig måste det rimligen vara hälsosammare att äta fisk som inte har dioxinhalter som överstiger de här gränsvärdena än att äta fisk som har halter som överstiger gränsvärdena. Det finns ju annan fisk att tillgå än just den här giftiga fisken. Det blir egendomligt att svenska konsumenter för folkhälsans skull ska kunna äta fisk som anses för giftig för att vi ska tillåtas exportera den till andra
Fru talman! Jag kan bara upprepa det jag har sagt två gånger tidigare. Experterna är eniga. Jag har redovisat detta för partierna vid två hearingar och i EU nämnden. Alla partier utom Miljöpartiet står bakom det här. De experter jag har frågat har just sagt att värdet av att äta den här feta fisken överstiger risken. Det har jag lutat mig mot när vi har förhandlat i Bryssel, och förhandlingarna gick bra.
Fru talman! I våras antog vi här i riksdagen en ny kemikaliepolicy om giftfri miljö. På EU-nivå är en ny kemikaliestrategi också på gång - inte riktigt lika bra som vår svenska, men ändock. Det som är oroande nu är att trots de här besluten och våra kunniga svenska förhandlare i EU:s växtskyddskommitté har det senaste året tre substanser som Sverige förbjudit sedan länge kommit upp på EU:s positiva lista gällande bekämpningsmedel. Då kan det finnas risk för att dessa kommer in i Sverige igen om någon ansöker om att få använda dessa ämnen. Det gäller t.ex. ogräsmedlet amitrole, som förbjöds redan 1972 i Sverige på grund av risken för cancer för användarna. Nu räknas det även till ämnen som kan vara reproduktions och hormonstörande. Larsson göra för att vi inte ska få in dessa medel som vi har förbjudit sedan länge just därför att de är hälsofarliga och skadliga för både användare, konsumenter, och miljö?
Fru talman! Jag tillhör inte de skrytsamma, men på Sveriges vägnar kan jag skryta med att vi har kommit väldigt långt när det gäller politiken för att ersätta vissa bekämpningsmedel med mindre farliga bekämpningsmedel. Vi har använt den s.k. substitutionsprincipen kopplad till försiktighetsprincipen. Det gör att en hel del av de ämnen som nu håller på att prövas redan är borta från den svenska marknaden. Nu händer det att prövningen leder till att de här ämnena förs upp på en lista över tillåtna ämnen. Det ser jag med stor oro på. Jag menar att vi ska göra allt vi kan för att förhindra att de ämnena på nytt kommer in i Sverige, delvis därför att det inte stämmer med den kemikaliepolitik som vi drog upp riktlinjer för och fick EU att ställa upp på under vårt ordförandeskap. Vi menar att politiken mot bekämpningsmedel ska underordnas kemikalieprincipen. Vi kommer att göra allt som är möjligt, och kanske lite som är omöjligt, för att förhindra att de här ämnena kommer in. Till att börja med ska vi ge tydliga signaler till fabrikörerna om att dessa bekämpningsmedel inte är önskade här. För det andra ska vi kanske samarbeta med lantarbetarna, för vilka detta är ett arbetsmiljöproblem. Jag har fått väldigt starkt stöd från lantarbetarna när jag har uttryckt den här uppfattningen. För det tredje ska vi inte ändra den svenska lagstiftningen på området. Det innebär att när myndigheten, Kemikalieinspektionen, prövar eventuella ansökningar om nya ämnen ska de gå till de principer som redan i dag gäller. Då blir det nej till de här ämnena.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Jag vill även skicka med att jordbruksminister Margareta Winberg ska jobba på de här frågorna. Jag vet att på EU-nivå är det ibland jordbruksministrarna som äger frågan. Om det nu skulle vara så när man jobbar för de här principerna på EU-nivå att någon användare ansöker om att få använda ett ämne, hur tänker då miljöministern verka för att stoppa användningen av ämnet i Sverige? Finns det någon sådan möjlighet över huvud taget?
Fru talman! Om det kommer en sådan ansökan har Kemikalieinspektionen samma instruktioner för att hantera den som de har i dag. De bör alltså säga nej till den. Då kan det företag som ansöker vända sig till EU-maskineriet, och det kan i slutändan leda till att frågan kommer upp i domstolen eller kanske t.o.m. i miljörådet. Vi är beredda att driva den här frågan ända dithän. Det finns möjligheter att åberopa t.ex. olika regionala villkor för att hävda att vi inte ska behöva arbeta under de nya godkännanden som nu läggs fram. Vi ska också driva den här frågan i våra kontakter med kommissionen. I dag skickar Margareta Winberg och jag ett brev till David Byrne och Margot Wallström där vi lägger fram den svenska synen och där vi kräver att få stöd för vår vilja att hålla nya, giftigare bekämpningsmedel borta från Sverige.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utrikesminister Anna Lindh. Vi närmar oss julen. Kärleksgåvor i Sverige kan vara diamanter, och jag skulle vilja fråga angående illegal diamanthandel. Det har kommit en rapport från FN när det gäller den illegala diamanthandeln i Angola, och vi vet att en stor del av den illegala diamanthandeln finansierar krig. Sverige ger humanitärt bistånd till många av de länder som har diamantbrytning och gruvor. Min fråga till Anna Lindh är: Hur avser Sverige att agera i EU när det gäller just certifiering av diamanter?
Fru talman! Vi har agerat inom både EU och FN för att komma åt olika typer av finansiering av de krig som vi ser i Afrika. Diamanthandeln är en av dem. Vi vet att flera, inte bara olika grupper utan också regimer, kan vara inblandade när det gäller illegala diamanter. Därför finns det med i det program för förebyggande av konflikter som vi i EU har tagit fram när det gäller Afrika. Det finns också med i det kontinuerliga EU-arbetet, där vi arbetar med regionala konflikter. Det är en svår fråga, och det kommer säkert att ta lång tid innan vi ser resultat. Men det är alltför vanligt att vi ser att illegala diamanter förvandlas till illegala vapen i handeln. Det är därför viktigt att vi fortsätter att se till att vi kan hantera en så viktig fråga.
Fru talman! Tack för svaret. Jag tror för egen del att det är viktigt att Sverige, som aldrig har haft kolonistater, agerar i det här och är väldigt tydlig. Jag var nere i Angola, och samtidigt pågick en konferens om Min vädjan till utrikesministern är att man arbetar på i EU och trycker på just de stater som har mycket diamanthandel, och trycker på särskilt när det gäller Kimberleyprocessen. Det finns en möjlighet i dag att göra certifieringar så att man vet precis varifrån diamanterna kommer.
Fru talman! Jag kan bara ta rådet med mig tillbaka till det fortsatta arbetet och garantera att vi redan arbetar mycket med det här.
Fru talman! Jag har en fråga till miljöminister EU-kommissionen har nyligen presenterat ett par förslag till nya direktiv som ska stimulera biodrivmedel för fordonsdrift. När EU-kommissionen definierar biodrivmedel utgår man från råvaran för drivmedlet. Det finns inget resonemang om tillförd energi i alla led i produktionen. Det finns inte heller något resonemang om samlade nettoeffekter av utsläpp av växthusgaser från produktion och användning av biodrivmedel. Här i Sverige används begreppet koldioxidneutrala drivmedel i årets budgetproposition. Koldioxid i neutrala drivmedel ska inte längre beläggas med koldioxidskatt. Koldioxidneutrala drivmedel fokuserar på att de samlade utsläppen av växthusgaser från hela produktionskedjan för drivmedlet ska vara så låga som möjligt. Det är alltså fråga om ett annat synsätt. Målet är att åstadkomma reella minskningar av fossil koldioxid och växthusgaser till atmosfären och inte att stödja det europeiska jordbruket på ett nytt sätt. Vad avser ministern göra för att styra över EU:s föreslagna definition av biodrivmedel till någonting mer hållbart för miljön som tar hänsyn till livscykelperspektivet för produkter?
Fru talman! Ingegerd Saarinen pekade på att det finns en skillnad mellan den svenska synen på det här och den syn som verkar kunna växa fram inom EU. Vi kommer naturligtvis i våra diskussioner om den här frågan och andra frågor att utgå ifrån den svenska bedömningen. Begreppet koldioxidneutralitet är ju intressant i det här sammanhanget. Det pekar på precis det som det handlar om, nämligen att främja de drivmedel som inte bidrar med ökade koldioxidutsläpp till atmosfären. Det följer nästan som en definitionsfråga att de då ska vara befriade från koldioxidskatt.
Fru talman! Det är säkert bra om Sverige kan gå före och visa att vi har begreppen klara för oss innan processen i EU har gått för långt. Det här med livscykelperspektiv är någonting som vi då absolut måste trycka på. Men jag undrar hur långt det svenska försöket till definition av koldioxidneutrala drivmedel har nått. Har diskussionens startat med EU om hur eventuella undantag ska konstrueras?
Fru talman! Jag är inte rätt person att ge en exakt beskrivning av var i processen man befinner sig. Den här frågan ligger ju inte inom mitt ansvarsområde i EU utan inom en av mina kollegers områden. För att få svar på den här specifika frågan föreslår jag att Ingegerd Saarinen riktar en skriftlig fråga till vederbörande.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag är väldigt nöjd med Vetenskapsrådets arbete med en sådan här svår fråga som handlar dels om de goda möjligheter som forskningen ger oss att bota mycket svåra folksjukdomar, dels om mycket svåra etiska överväganden. Vetenskapsrådet, som är grundforskningens högborg, bildades den 1 januari i år. Man har verkligen tagit den här uppgiften på största allvar. Man har bedrivit ett folkbildningsarbete, stimulerat diskussionen och man har tagit god tid på sig. Det har gjort att kunskaperna kring det som de flesta inte kände till för ett år sedan, stamcellsforskning, i dag är mycket mer spridda i Sverige än i många andra länder. Jag är också imponerad över att Vetenskapsrådet har lyckats att göra en avvägning mellan de svåra etiska övervägandena och den möjlighet som forskningen ger. Man säger från Vetenskapsrådet att den stamcellsforskning som i dag bedrivs bör fortsätta att bedrivas. Den innehåller etiska svåra frågeställningar, men med de stora möjligheter som finns bör det vara en forskningsinriktning som får stöd även i fortsättningen. Det är riktigt, och det är också min uppfattning. Sedan säger man att i en framtid kommer det kanske att bli möjligt att göra s.k. somatisk kärnöverföring. Det innebär att möjligheterna att bota svåra sjukdomar skulle bli större. Men innan man över huvud taget överväger att ta ett sådant steg måste det finnas en lagstiftning som gör att vi alla kan känna oss trygga för att detta inte öppnar för en utveckling som människor mycket starkt motsätter sig. Det är det budskap som regeringen fick från Vetenskapsrådet, och då började vi att bereda frågan. Det finns anledning att se över och modernisera de ord, benämningar och definitioner som finns i vår lagstiftning för att stänga igen och täppa till de möjligheter som kan finnas till missbruk innan vi återigen tar upp en etisk diskussion om den somatiska kärnöverföringen. Vår grundforskningsmyndighet har gjort ett mycket bra arbete. Det är ett folkbildningsarbete som vi kan lära oss av inför framtiden.

Fru talman! Jag tror att det finns en ganska bred samsyn i riksdagen om huvuddragen i synen på den här forskningsinriktningen. Vårt parti har ifrågasatt denna inriktning, men efter folkbildningsprocessen har vi sagt att det finns väldigt viktiga värden i den. Däremot har vi inte någon stor samsyn när det gäller En av orsakerna till att vi har haft en så bra diskussion och fått en så seriös prövning är att Vetenskapsrådet har alla vetenskapsområden inom sig. Här har humanister, jurister, medicinare och naturvetare deltagit i en diskussion tillsammans med människor som inte har någon bakgrund i forskningsvärlden. Det har varit allmänföreträdare som bevakar väldigt centrala intressen. Per Bill vill ju stycka upp myndigheten och återigen specialisera den till en medicinsk myndighet. Det vore olyckligt. Vi kommer att möta etiska diskussioner många gånger framöver där vi på bredden, inom olika vetenskapsområden, måste få åsikter att brytas för att vi riktigt ska förstå. När det gäller själva sakfrågan är det ett riktigt påpekande som Vetenskapsrådet gör, att lagstiftningen måste ses över. Enligt en lag från 1991, som riksdagen då fattade beslut om, är det absolut förbjudet att i en kvinnas kropp införa ett manipulerat befruktat ägg. Problemet är att utvecklingen av den här tekniken går rasande snabbt. T.o.m. termen befruktat ägg kan ifrågasättas om det täcker in allt som skulle kunna vara teoretiskt möjligt. Innan man över huvud taget diskuterar ytterligare steg måste man se till att det finns en lagstiftning som gör att vi alla kan känna oss trygga och säkra och att det inte är en tokig process som startas. Men jag ser framför allt mycket fina möjligheter med denna forskningsinriktning. Det är ett område där Sverige ligger i den absoluta världstoppen.

Fru talman! Om några timmar ska vi här i riksdagen rösta om det s.k. Nicefördraget, ett ganska stort steg mot ett fördjupat EU-samarbete där Sverige som nation avstår mera makt till olika centrala EU-organ. Jag skulle vilja rikta min fråga till utrikesministern. I ett enda EU-land, Irland, har en folkomröstning genomförts för att avgöra om landet skulle säga ja eller nej till Nicefördraget. Det ledde till att irländarna i juni i år sade nej tack till Nicefördraget. Därmed borde fördraget ha fallit eftersom en fördragsändring enligt EU:s egna regler kräver enighet av samtliga länder. Men i Sverige och de övriga EU-länderna fortsätter ratificeringsprocessen som om ingenting har hänt. Tanken är väl att när alla andra har sagt ja, ska även irländarna pressas till att acceptera fördraget i en ny folkomröstning. Det bjuder mig emot att så här några veckor före jul ställa elaka frågor, men denna fråga måste ändå ställas till utrikesministern. Har utrikesministern några goda råd till den irländska regeringen om hur man så snabbt och elegant som möjligt ska kunna kringgå en folkomröstning som gav ett så entydigt besked?
Fru talman! Jag är övertygad om att den irländska regeringen liksom det irländska parlamentet och de irländska politikerna själva vill hantera sin situation på Irland. De har också uttryckligen deklarerat att efter den folkomröstning som enbart en tredjedel av befolkningen deltog i och där det enbart skilde ungefär 75 000 röster mellan blocken vill de ta en ny diskussion om EU och Nicefördraget innan de har en ny folkomröstning. Tycker man att det nationella parlamentet och den nationella debatten ska väga tungt, då tycker jag att det ska få göra det också på Irland. Jag tycker att vi ska respektera de irländska representanternas önskan och inte förutsäga att hela Nicefördraget ska falla på grund av omröstningen på Irland.
Fru talman! Jag är inte säker på att svenska folket begriper att när en folkomröstning ger ett visst resultat börjar man att diskutera valdeltagandet, hur mycket som skilde mellan ja och nej osv., och så manipulerar man på olika sätt för att kunna ompröva den. Det är ju lite problem med legitimiteten för EU projektet i Sverige. Tror utrikesministern att den här typen av hantering där man inte accepterar utan så uppenbart försöker kringgå utslaget i en folkomröstning stärker förtroendet för processen? I så fall får vi väl ompröva våra egna val till EU-parlamentet, som också har bara en tredjedels deltagande.
Fru talman! Det är ingen som kommer att kringgå ett slutligt beslut på Irland. Men jag tycker att det är de irländska politikerna och de irländska representanterna som ska besluta om hur de vill hantera den här situationen. De irländska representanterna är väldigt missnöjda med att ha haft en folkomröstning där bara en tredjedel deltog och där det var ett ganska litet antal röster som skilde de båda sidorna åt. Jag tycker att Sven Bergström gömmer sig bakom folkomröstningen på Irland för att i själva verket säga nej till Nicefördraget. Om den svenska riksdagen skulle göra så som Sven Bergström föreslår, säga nej till Nicefördraget, skulle hela utvidgningsprocessen försenas. Därmed skulle vi äventyra hela den utvidgning av EU som vi länge har sett fram emot och sett som vår främsta prioritet. Jag undrar vad de medborgare i Estland, Slovenien m.fl. kandidatländer som i dag vill bli medlemmar i EU säger om Sven Bergström m.fl. säger: Nej, ni är inte välkomna.

Fru talman! Så är vi då tillbaka i debatten om Tänk er att vi fortsätter att göra ett litet avbrott i riksdagsdebatten, som vi har gjort under den här timmen, och går ut i Drottninggatans julhandelsvimmel och frågar folket på gatan: Vad är Nicefördraget? En del tidningar har roat sig med att göra enkäter av den här typen. Vad har man då fått för svar? Ingen aning, är ett rätt vanligt svar som jag har fått när jag har ställt enstaka frågor. En del säger att det har någonting med EU att göra. Andra säger att det handlar om EU:s framtid. Det säger man oftast utan att kunna berätta särskilt mycket om vad Nicefördraget står för. Allmänhetens kunskap om Nicefördraget är alltså uppenbarligen ganska begränsad. Ändå ska Sveriges riksdag här i dag ta ställning till det s.k. Nicefördraget. Vi valda ombud för Sveriges folk debatterar och ska votera om ifall vi är beredda att för Sveriges del ratificera Nicefördraget - det förslag till fördrag som är avsett att reglera hur EU ska utvecklas de närmaste åren. Om jag för ett ögonblick får vara lite ironisk är det kanske lika bra att vi sköter den här frågan lite internt här i Riksdagshuset, för här finns väl kunskap. Och här kan vi vara rätt säkra på att få det beslut som regeringen och den bastanta utskottsmajoriteten vill ha. Vi såg ju hur illa det gick på Irland. Det är det enda land där folket har fått vara med och studera frågan för att sedan ta ställning till den i en folkomröstning, även om utrikesministern är väldigt missnöjd med deltagandet just i den folkomröstningen. Jag återkommer lite senare till Irlandsfrågan. Svenska folket har i rätt många opinionsundersökningar visat sig vara överraskande och ståndaktigt EU-kritiska, trots att vi nu har varit medlemmar i snart sju år. På en punkt har folkopinionen förbryllat i de undersökningar som har gjorts. Svenska folket är ganska positivt till att EU-samarbetet utvidgas till att omfatta också länder i Centraleuropa och Baltikum. Jag tycker att det är sympatiskt att människor bejakar samarbete med flera. Detta har regeringen väldigt påpassligt tagit fasta på. Det framgår också av debatten som vi haft här i dag. Man påstår i propositionen, i betänkandet och i den sammanfattande broschyren som kom häromdagen att Nicefördraget egentligen är en förutsättning för EU:s planerade utvidgning med nya medlemsländer. Det är begripligt att man väljer att argumentera så, för då kanske man kan övertyga en del om att Nicefördraget är något bra. Dessvärre är, enligt min bestämda mening, sanningen att Nicefördraget bara till en del handlar om östutvidgningen. Man skulle mycket väl kunna ta in nya länder i EU på de gällande fördragens grund, precis som Sverige, Finland och Österrike togs in för sju år sedan, vilket flera talare här i dag har påpekat. Nicefördraget handlar i stället i väldigt hög grad om maktfördelning och maktkoncentration, om att de stora EU-länderna ska få mer makt på de små EU ländernas, inklusive Sveriges, bekostnad. EU-kommissionen och dess ordförande ska i fortsättningen väljas med majoritetsbeslut och inte längre med enhällighet. Det innebär att kommissionen stärks och alltmer liknar en federal regering och att de största medlemsländernas makt ytterligare ökar. I fördragstexten finns en rad skrivningar som ökar centraliseringen och urholkar den nationella demokratin. Det är naturligtvis fullt möjligt att välja en annan, mer mellanstatlig, väg i det europeiska samarbetet. Det har tre centerledamöter - jag, Åke Sandström och Birgitta Sellén - föreslagit i en motion där vi har argumenterat för decentralisering, för att bygga makten underifrån. Vi bejakar att parlamenten ska ha en betydande roll och vi motsätter oss att man som i Nicefördraget stärker och samlar alltmer makt hos de centrala EU-organen. Nicefördraget är ett steg på vägen mot något som alltmer liknar en federal konstitution. Men en federal konstitution kräver också ett folk, demos. I Europa finns det många folk. Det finns inget gemensamt offentligt rum för en europeisk debatt, ingen tydlig europeisk identitet. Därför finns det ännu heller inga förutsättningar för en gemensam europeisk demokrati av det här slaget. Därför är den federalistiska superstatstanken en ytterst riskabel ovanifrånidé enligt min mening. Alternativet är ett demokratiernas Europa. Det är närmast absurt att kommissionen har monopol på att lägga fram lagförslag i unionen. En stor del av lagstiftningen beslutas av byråkrater i Bryssel utan större demokratisk insyn. I stället bör all gemensam lagstiftning utgå från, och förankras i, de nationella parlamenten. Vi behöver ett samarbetande demokratiernas Europa, inte en toppstyrd europeisk superstat. Jag återkommer till Irland. I det enda land som seriöst har diskuterat Nicefördraget röstade alltså väljarna nej i en folkomröstning i juni. Därmed borde fördraget ha fallit eftersom en fördragsändring kräver enighet. Men övriga medlemsländer fortsätter ratificeringsprocessen som om ingenting hade hänt. Tanken är uppenbar. När alla andra har sagt ja ska även irländarna pressas till att acceptera fördraget i en ny folkomröstning. Det är ett mycket motbjudande utpressningsförfarande enligt min mening. Irländarna har ju setts som ett ganska EU-positivt folk, och folkomröstningarna har mest varit en formalitet. När man insåg att Nicefördraget innebär att den irländska neutralitetspolitiken är på väg att raseras, att de stora ländernas makt ökar och att det tas nya steg mot ett Europas förenta stater som man aldrig har velat ha satte sig emellertid en majoritet klokt nog emot detta. Att övriga EU struntar i Irlands beslut är ju bara ännu ett bevis på en toppstyrning och en ovanifrånsyn inom unionen. Regeringen påstår att det överförande av beslutsrätt till EU som Nicefördraget medför är av "begränsad omfattning". Jag tycker att det är en sanning med modifikation. Det nya fördraget innebär att den nationella vetorätten avskaffas på ytterligare ett trettiotal områden, att EU-parlamentet får mer makt på bekostnad av den svenska riksdagen och de andra nationella parlamenten samt att Sveriges inflytande inom EU minskar genom färre röster i ministerrådet och färre platser i parlamentet. Dessutom försvinner Sveriges möjligheter att förhindra en oönskad utveckling av unionen genom att de länder, framför allt Tyskland och Frankrike, som vill förvandla EU till en superstat med gemensamma skatter, polis och militär i stort sett får fria händer. Men Nicefördraget gör inte, trots ökande överstatlighet och centralisering, EU till en färdig federation eller förbundsstat. Det kommer mera. Redan innan Nicefördraget har godkänts parlamentariskt i medlemsländerna - än mindre har hunnit träda i kraft - är EU-ledarna nu i färd med att smida planer för nya mått och steg i federal riktning. Redan innan man fått folken att acceptera det EU som finns vill man springa vidare mot en förbundsstat. Bara en dryg vecka efter att vi har fattat dagens beslut här i riksdagen ska EU:s stats och regeringschefer vid ett möte i Bryssel besluta om formerna för nästa författningskonferens inom EU. Vad som är i görningen framgår av en deklaration som utfärdades av EU-stormakterna Tyskland och Frankrike vid deras bilaterala toppmöte i Frankrike den 23 november. EU:s ledarduo vill bl.a. förvandla EU:s krishanteringsstyrka till ett regelrätt europeiskt försvar. De vill vidare skapa en gemensam europeisk poliskår och ett mycket närmare samarbete mellan medlemsländernas rättsväsende. För första gången fäster också Frankrike och Tyskland gemensamt på papper att de eftersträvar ett slags Europas förenta stater, en gemensam konstitution för hela EU. Fru talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall. Jag kan i första hand instämma i Björn von der Esch yrkande om återförvisning till utskottet. I andra hand yrkar jag bifall till Centermotionen K369 yrkande 1. Jag yrkar också bifall till K2 yrkande 1 av Margit Gennser och till K5 av Bengt Ola Ryttar. Om allt detta faller yrkar jag i tredje hand bifall till reservationen i betänkandet.

Fru talman! Låt mig göra en kort kommenterar. Irlands författning kräver alltså att Nicefördraget underställs folket i en folkomröstning. Det är inte så att den irländska regeringen har visat någon särskilt mycket större generositet utan det är alltså regelverket som kräver detta. Det är naturligtvis bra. Sedan vill jag bara notera att den irländska majoritet som är för ett nej till Nicefördraget och som Sven Bergström så varmt omhuldar och stöder hela sitt resonemang på uppgår till omkring 18 1⁄2 % av de röstberättigade bland det irländska folket.
Fru talman! Ger man sig in på sådana resonemang, Göran Magnusson, blir den omedelbara motfrågan, också med anledning av det Anna Lindh sade: Anna Lindh att det ska vara för att det ska vara acceptabla valutslag? Det är lite pinsamt att säga att det skulle finnas något samband mellan valutslaget, resultatet, och det de ansvariga i respektive länder vill tycka är godtagbart och acceptabelt. Hur många gånger tycker Göran Magnusson att det kan röstas på Irland innan man får det svar man vill ha? Är det en gång till? Tänk om de säger nej då också? Eller ska man rösta två eller tre gånger till? Var tycker Göran Magnusson att gränsen går för vad som är anständigt inom ramen för det här? Det enda rimliga vore naturligtvis att man tog det här på allvar och satte sig ned och försökte forma ett nytt fördrag, ett fördrag som tar bort de värsta fyrkantigheterna, som vi är många som har kritiserat och som centraliserar makten ytterligare, och i stället bygger på det som Göran Magnusson också i andra sammanhang förordar, nämligen EU:s karaktär av mellanstatligt samarbete. Då skulle man få acceptans och legitimitet - inte bara på Irland, tror jag, utan också i allt högre grad i Sverige.
Fru talman! Hur Irlands regering, Irlands parlament och Irlands folk ska hantera Nicefördraget i fortsättningen överlämnar jag med varm hand åt dem själva att avgöra. Jag tycker att det är en fråga för dem att klara ut. Hur många gånger man kan folkomrösta har jag definitivt inte heller någon uppfattning om. När det gäller valdeltagandet finns det ju lite olika sätt att resonera. 1998, när valdeltagandet i de allmänna valen i Sverige sjönk från 85 % till 80 %, var vi alla mycket bekymrade över den sänkningen av valdeltagandet. En del av de nya staterna i Europa, de nya demokratierna i Europa, har ju i folkomröstningsreglerna satt in kvorumregler som innebär att det ska vara ett femtioprocentigt valdeltagande. Då ska man naturligtvis också peka på att det är ganska lågt sett med svenska ögon. Dessutom innebär kvorumregler att om man låter bli att rösta kan man också därigenom påverka själva valutgången. Därför är det naturligtvis väldigt svårt att svara på frågan. Men jag tycker ju att valdeltagande i storleksordningen 30-35 % är så lågt att det finns anledning att fundera över om det verkligen har legitimitet när man når det i de här sammanhangen. Italien hade en folkomröstning om regionaliserat självstyre härommånaden, och där var valdeltagandet drygt 30 %. Där gjorde man alltså en grundlagsändring med stöd av 15 18 % av den italienska befolkningen. Jag tycker att det finns anledning att fundera på om detta verkligen uppfyller de krav som man kan ha på legitimitet för demokratin.
Fru talman! På en punkt kan jag instämma i det som Göran Magnusson försöker argumentera omkring. Det är bra att försöka få ett så högt valdeltagande som möjligt, självfallet, oavsett om det är allmänna val eller folkomröstningar. På den punkten är vi ense. Vad jag starkt reagerar mot är ju detta att när valutslaget inte passar då, och först då, börjar man resonera om att det var lite klent med deltagandet, och övervikten var ju inte heller så stor. Såvitt jag förstår fanns det över huvud taget inget förbehåll i den irländska folkomröstningen, utan man gick till val och manade folket att rösta. Det fanns inga förbehåll som att man inte skulle ta folkomröstningen på allvar om inte valdeltagandet var t.ex. 40 % eller om utslaget blev si eller så stort. Det fanns inget sådant förbehåll. Det som är så motbjudande är när man efteråt, när valutslaget inte passar, kommer och säger att det fanns vissa brister osv. Då får man väl för Guds skull se till att anmäla det i förväg, så att folket vet vilka villkor som gäller och inte förespegla människorna att de har ett avgörande i sina händer. Nu fanns det inga förbehåll i den irländska folkomröstningen. Det blev ett valutslag som ändå var glasklart. Det blev ett nej. Och enligt EU:s egna regler borde då detta fördragsförslag ha fallit. Men nu fortsätter andra EU-länder, och Sverige spelar med, och ska ställa Irland inför fullbordat faktum och försöka pressa fram en omprövning av beslutet. Det är detta som ur demokratiska synpunkter är så motbjudande, tycker jag, och som Sverige, Anna Lindh och andra regeringsföreträdare borde avstå från att delta i.

Fru talman! Sveriges riksdag deltar nu i en gigantisk utpressningsaktion mot det irländska folket. Det är ett faktum att Irland har röstat nej. Man kan tycka vad man vill om hur den här omröstningen har utfallit. Men det är ett faktum att det enligt den irländska konstitutionen är ett nej. Och enligt EU:s fördrag innebär det att Nicefördraget har fallit. Jag skulle kunna tänka mig att irländarna uppfattar det som en provokation att EU:s övriga medlemsländer nu fortsätter ratificeringsarbetet utan att ta någon hänsyn till vad som har hänt där. Det kommer naturligtvis att sättas ett oerhört tryck på det irländska folket den dagen som den irländska regeringen bestämmer sig för att man ska gå vidare med ytterligare en folkomröstning. Jag skulle tro att detta mynnar ut i ett ännu tydligare nej. Fru talman! Utrikesministern ställde en fråga innan hon lämnade kammaren. Hon frågade varför EU kritiker tycker så bra om nordiskt och internationellt samarbete men tycker så illa om EU-samarbete. Jag tänkte ge min syn på detta. Jag är kritisk till EU samarbete därför att det är elitistiskt. Jag tycker illa om EU-samarbete därför att det är auktoritärt. Jag tycker illa om EU-samarbete därför att det utesluter den politiska friheten att arbeta för demokratisk socialism och blandekonomi. Jag tycker illa om EU samarbete därför att det sätter det som man kallar effektivitet före demokrati. Det kanske ses som ett modernt synsätt. Men för mig framstår detta som en tillbakagång till den syn på både demokrati och ekonomi som rådde före första världskriget. Jag ser inte detta som något särskilt modernt. Det är lite märkligt att eliterna i Europa har väldigt svårt att förstå folkets misstro mot detta projekt. Eliterna vill ju så väl. Varför förstår inte folket det? Men jag tror att folket förstår att EU är dåligt och farligt därför att det är ett system där det är viktigare att vara till lags uppåt än att vara till lags nedåt. Fru talman! Jag ska säga något om fördragets innehåll. Det har flera gånger i dag diskuterats kring justitiekanslerns yttrande. Och jag kan ganska enkelt konstatera att JK:s yttrande inte är korrekt redovisat i vare sig propositionen eller i betänkandet. Så här skriver JK: "Justitiekanslerns samlade bedömning är att regeringsformen för närvarande inte medger en ratifikation av Nicefördraget såvitt avser artikel 1.4." Att han skriver "för närvarande inte medger" gör han därför att det finns en utredning, Författningsutredningens delbetänkande, som föreslår att man ska göra de förändringar som gör det möjligt att även ratificera Nicefördraget. Kruxet i detta är naturligtvis att det tar tid. Och eftersom lojaliteten är större med EU-kamarillan än med den egna konstitutionen så väljer man att forcera frågan. Jag tycker att det är ganska pinsamt. En annan pinsamhet i propositionen och i betänkandet är beskrivningen av artikel 24 punkt 5. Den reglerar internationella avtal. Punkt 5 beskrivs som en säkerhetsventil. Men det är bara konstitutionella hinder som gör att ett land kan ställa sig vid sidan av en uppgörelse. Det allvarliga och det pinsamma i just beskrivningen av detta fall är att man förtiger att det i fördragstexten även står att övriga rådsmedlemmar kan enas om att avtalet likväl ska gälla som ett provisorium. Ett sådant provisorium är nog ungefär samma provisorium som den tyska författningsdomstolen bestod oss med när den sade att man kan överlåta makt till ECB och på så vis möjliggöra ett tyskt EMU-medlemskap genom att överlåtelsen av makt är provisorisk. Jag kallar sådant för brännvinsadvokatyr. Fru talman! Jag har ett par konkreta frågor som gäller substansen i avtalets innehåll. Artikel 31 behandlar det straffrättsliga samarbetet. I punkt 1 c sägs att samarbetet ska omfatta "säkerställande av förenlighet mellan tillämpliga regler i medlemsstaterna när detta är nödvändigt för att förbättra samarbetet". Innebär det att detta är en likriktning av vår lagstiftning om organiserad brottslighet, om terrorism och om narkotikahandel? Men det kanske allra viktigaste här gäller följande: Innebär skrivningarna i artikel 40 punkterna 2 och 3 att domstolen får rådighet över artikel 31? Jag skulle knappast tro att någon i denna kammare vet det slutgiltiga svaret, eftersom EG-domstolen gärna ägnar sig åt dynamisk lagtolkning. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till motionerna K5, K2 punkt 1, K369 punkt 1.

Fru talman! Jag vill ta upp två eller möjligen tre saker. Det ena gäller att jag tycker att vi kunde rensa ut begreppen demokratiskt motbjudande och utpressningsaktion gentemot Irland. Om vi ska respektera Irlands folkomröstningsresultat, vilket vi ska göra, och låta det verka i Irland så har naturligtvis den svenska riksdagen full möjlighet att hantera Nicefördraget utifrån de utgångspunkter som man har bestämt sig för och utifrån det svenska intresset. Jag vill också säga att den irländska folkomröstningens resultat ju är en fråga för irländarna. Och det blir intressant för det svenska parlamentet när dess resultat förs in som ett argument för det ena eller andra ställningstagandet i det svenska parlamentet. Det är därför som jag har begärt ordet på dessa punkter. Jag ska inte åta mig att svara på den fråga som Bengt-Ola Ryttar tar upp beträffande domstolens roll, men såvitt jag har gjort mig underrättad och förstått detta handlar domstolens roll om själva inrättandet av ett närmare samarbete och förutsättningarna för det, inte innehållet i samarbetet. Där ska inte domstolen, såvitt jag kan bedöma det, ha någon roll med mindre än att man faktiskt beslutar att det ska vara på det sättet. Men det är inte alls tänkt i det här sammanhanget. Det ligger nog en del i det Bengt-Ola Ryttar säger, att det kanske kan vara svårt att exakt avgöra innebörden i alla dessa stadganden. Den invändning som jag har gentemot det juridiska systemet i EU är att domstolen i förhållande till de folkvalda eller dem som representerar folk har en alldeles för stor egen beslutandemakt genom den tolkning som man kan göra av fördragen.
Fru talman! Det kanske inte leder så långt att fortsätta Irlandsdebatten. Jag konstaterar bara att det har blivit ett nej i full konstitutionell form. Det finns inga anmärkningar på det utifrån irländska förtecken. Det är bara att konstatera att den irländska regeringen går emot sin egen konstitution, och det är anmärkningsvärt. Det är inget tvivel om att det finns ett inslag av att sätta irländarna inför ett fullbordat faktum. Det är svårt att stå emot om 250 miljoner andra människor säger att vi ska godkänna Nicefördraget. Det ska 3 1⁄2 miljoner irländare stå mot. Det är svårt. Svaret på min fråga hur paragraferna ska tolkas är nog ganska signifikant för hur lagstiftningen går till inom EU. Det har omvittnats flera gånger här att det var kaos under förhandlingsnatten. Det tog tre veckor att få klart för sig vad man egentligen hade kommit fram till. Göran Magnusson säger i sitt svar "såvitt jag ... förstått" och "såvitt jag kan bedöma". Jag har full förståelse för det. Det står utom mänsklig makt att ge ett mer precist svar än så. Här ser vi en stor skillnad mellan hur EU-systemet fungerar och hur de vanliga nationella systemen fungerar. När vi gör grundlagsändringar har vi alltid haft långa gedigna utredningar som grund för våra ställningstaganden.

Fru talman! I propositionen till Nicefördraget finns en rubrik Varför skall Sverige ansluta sig till Nicefördraget?, och svaret är att vi ska förverkliga ett Europa har aldrig varit förenat. Det är detta som har gjort Europa unikt, unikt i positiv bemärkelse. Att Europa har tillåtit mångfald, haft många länder med människor som talat olika språk, haft olika traditioner, smak osv. har gjort att Europa kunnat gå i täten när det gäller kulturell, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk utveckling. Läs era ekonomiska historiker som skrivit Det europeiska miraklet eller läs vad Koestler skrev efter andra världskriget. Han anträdde en färd klädd i säck och aska till Indien, Japan och USA. Han letade efter bättre och mer fredliga kulturer och fann att trots alla våra fel och brister var vår världsdel med sina olikheter, med sina länder, sina språk bäst, för olikheterna tillät utveckling, olika utveckling. Han hoppades att olikheterna skulle skydda oss för imperiebyggare. De många länderna tillät de kreativa men bångstyriga att komma till sin rätt. De utsattes inte för trycket att formas efter samma mall. När jag röstade ja till EG var min uppfattning att EG skulle vara en sammanslutning av självständiga stater, ett statsförbund. Men alltför starka krafter har omvandlat EG till en stat, en förbundsstat, en mycket centraliserad förbundsstat, eller är vi på väg dit. Niceavtalet är en del av denna utveckling. När konstitutionsutskottets ordförande framhåller kravet på effektivitet men inte säger så mycket om rättssäkerhet blev jag förskräckt. När vår utrikesminister vill förkasta Irlands folkomröstning som skett enligt alla regler vill hon förkasta resultatet med en helt svensk regel tydligen, att valdeltagandet var för lågt. Jag såg framför mig den röda drottningen i Alice i underlandet när hon spelade krocket. En drottning kan alltid ändra reglerna till sin fördel. Niceavtalet har som sagt redan fallit. Irlands folk har vid sin obligatoriska beslutande folkomröstning sagt nej till fördraget. Det har vi hört många gånger här i dag. Men varför vill man påskynda ratificeringen? Varför har regeringen, ministerrådet och kommissionen kommit överens om detta? Jo, man vill ha påtryckningsmöjligheter. Det är således fråga om en mobbning på högsta nivå mot ett litet land och ett litet lands befolkning som sagt nej i en grundlagsfäst folkomröstning. Jag är rädd för prejudikat. Därför kommer jag att rösta nej till Nicefördraget i dag. The National Plattform, dvs. de som organiserade nejsidan, har vädjat till Sveriges regering att avbryta ratificeringen. Jag tycker att man borde hörsamma detta. Vi kan sitta i den sitsen någon annan gång. Irlands nej till Niceavtalet förhindrar inte utvidgningen av EU. Kommissionens ordförande Prodi har vid ett flertal tillfällen påpekat detta. Bl.a. yttrade han i Dublin: Nicefördraget behövs inte för utvidgningen juridiskt sett. Han sade att det behövdes politiskt, men det är en helt annan sak. Detta kan utskottet inte ha varit okunnigt om. Varför anses då Niceavtalet så viktigt att i princip grundläggande rättsprinciper sopas under mattan? Syftet är att skapa en enhetsstat, en förbundsstat, något som vanliga medborgare är mycket tveksamma till. Därför sker det by stealth, som engelsmännen säger. På svenska är det närmaste uttrycket med list och i lönndom. Jag hade inte behövt säga mer. Det finns endast ett svar på frågan. Man bör inte godkänna Niceavtalet i dag. Det finns ytterligare invändningar mot regeringens och utskottets behandling av Nicefördraget. De ansvariga på ja-sidan framhöll under folkomröstningskampanjen 1994 att anslutningen till EG EU skulle underlätta handel och rörlighet för varor, kapital, människor och service. Det var däremot inte fråga om att lägga ett antal orubbliga grundstenar till en förbundsstat. Det var inte fråga om att på väsentliga punkter nagga Sveriges suveränitet i kanten. EG var fortfarande ett statsförbund och skulle så förbli. Det skulle inte bli en förbundsstat. Man hänvisade till kravet på enhälliga beslut. Det och vår grundlag skulle skydda oss. Nu går man mot mer av kvalificerad majoritet. Förändringen har gått snabbt. När regeringen och en stor majoritet av riksdagens ledamöter har en "politisk vilja" som kanske leder till att vi offrar vårt lands självständighet till förmån för en politisk dröm har de alla chanser att genomföra det, dessvärre. Drömmen man strävar efter har tydligen sina rötter i Napoleons kamp att skapa ett europeiskt imperium från Atlanten till Ural. Makt är en viktig ingrediens. Det har dagens debatt vittnat om. Läs protokollet noggrant! Napoleon misslyckades och andra har misslyckats efter honom. Men det finns alltid nya politiker som arbetar för samma mål. Napoleon strävade efter att skapa federala institutioner. Han ville införa ett europeiskt lagsystem, baserat på Code Civil. Europa skulle få ett enhetligt mått och viktsystem, ett gemensamt mynt och penningsystem, en central europeisk domstol och en europeisk folkkongress. Är inte likheterna slående? Mycket av det Napoleon vill uppnå har uppnåtts inom EU. Hur har det gått till? I tysthet med tillämpning av de många små stegens tyranni och genom att tillämpa våra grundlagar på gränsen till övertramp. JK:s yttrande angående Nicefördraget har redan diskuterats. JK hade allvarliga invändningar. Sådana har viftats bort. Regeringen har inte varit intresserad av att utveckla sin bevisföring. Det är både förvånande och nonchalant. Jag tycker att utskottet borde ha ägnat mer tid åt det. Frågan brådskar inte. Det är ingen brådska att godkänna Niceavtalet. Det har redan fallit, som det ser ut nu. Men mot Sveriges medborgare kräver all anständighet att man verkligen penetrerar frågan så grundligt som möjligt. I utskottsyttrandet behandlas också EU:s framtidsfrågor, det planerade konventet samt folkomröstningar om nya förslag. Texten är välvillig. Medborgarna ska delta och informeras. Det är endast dimridåer. Medborgarna ska helst inte konsulteras. Utskottet vill inte ha folkomröstningar om nya fördrag. Folket kan ju säga nej i folkomröstningar. Även moderaterna som i andra sammanhang varit starka anhängare till folkomröstningar tillhör nejsägarna. EU-frågan är väl för svår för oss. Frågan gäller dock Sveriges ställning som suverän stat. Denna fråga är vi nog alla intresserade av. Jag är övertygad om att vi inte vill överlåta beslutanderätten till en elit som inte så sällan har stora privata favörer att vinna på centraliseringen av beslut till Bryssel. Här hemma talar man ofta om att EU eller EG fortfarande är en mellanstatlig organisation. Sanningen är att det inte på en gång kan vara mellanstatligt och en överstatlig förbundsstat. Det har just kommit en bok som heter Europa som skvader. Skvadern är en hopplös sammanblandning av två olika arter. Belgiska ordförandeskapet är ärligt och har tagit upp frågan om skillnaden mellan EG och EU kan bestå. Om inte ska också försvars och utrikespolitiken handhas av kommissionen och i princip alla beslut framöver fattas med majoritet. Paris, London och Köpenhamn blev oerhört upprörda. Stockholm har varit tyst. Så tydligt får inte problemen formuleras. Några EU-diplomater jämförde i Financial Times med det nederländska ordförandeskapet 1991. Den då radikale holländske ordföranden kritiserades vid den tiden hårt för att han hade talat om det som sedan kallades euro och godkändes i De som inte vill avskaffa eller kraftigt minska Sveriges självständighet och suveränitet måste dra lärdom av det senaste decenniets utveckling. Vi bör sätta ned foten en gång för alla. Vi bör också se hur vi kan utveckla det som är bra i Europa, dvs. samarbetet i mellanstatlig riktning. Vad är det som måste tas bort, och vad måste läggas till? Den debatten bör komma i gång. Människor måste få känna efter hur de vill ha det. Vill vi skapa ett Euroland där vi talar europeiska ska vi naturligtvis säga ja till Niceavtalet. De senaste veckorna har det förts en livlig debatt om hur olyckligt det är att svenska företag inte längre är svenska. Statsministern, Sören Gyll, Michael Treschow och Göran Johnsson från Metall har deklarerat att de vill ta på sig den blågula hatten och att de tänker blågult för att värna det svenska näringslivet. Men borde de inte först värna Sverige? Annars har de inget svenskt näringsliv att värna om. Är inte det logik och konsekvens?

Det tycker jag är väldigt viktigt i detta mångfacetterade Europa med sin stolta historia. Vi som fattar beslut i dag här i riksdagen som riksdagsledamöter måste tänka efter och veta: Vad är det vi har lovat våra väljare? Det är faktiskt att ta ansvar för vårt lands suveränitet och folkets rätt att bestämma, det som vi i högtidliga sammanhang brukar kalla demokrati. Jag instämmer i de yrkanden som Sven Bergström och Bengt-Ola Ryttar redan har gjort.

Fru talman! Jag har inte förberett något anförande till debatten. Jag hade för avsikt att sätta mig och lyssna på dem som talade före mig och se vad jag kunde få ut av det. Min personliga inställning och mitt partis inställning i frågan är väl känd. Vad man finner i en sådan här debatt är att vi talar om samma sak med olika beteckningar och olika begrepp. Det som kallas för folkens projekt av förespråkarna för EU blir i stället till elitens projekt för oss som är kritiska. Förespråkarnas ökat internationellt samarbete blir för oss maktöverflyttning, överstatlighet och inte ett samarbete mellan självständiga stater. När förespråkarna talar om samarbete och integration talar vi i stället om en blivande superstat, en fästning med allt högre murar. Kan vi inte komma överens om begreppen och använder olika beteckningar för olika skeenden blir det väldigt svårt att diskutera. Det lär vi få leva med. En annan sak som jag tycker är väldigt tråkig är att vi inte kan komma överens om folkomröstningen i Irland. Det lustiga är att förespråkarna för EU och framför allt för ratificeringen av Nicefördraget har tagit upp frågan om folkomröstningen. Samtidigt säger man: Självklart ska Irland självt göra bedömningen av folkomröstningen. Det ska inte något annat land göra, och inte heller vi här i riksdagen. Man kan inte låta bli att säga: Det vara bara en tredjedel, och det var bara 75 000 rösters övervikt, men det är klart att vi inte ska lägga oss i det. Vad talar det för språk? Vad är det för signal till Irlands folk och till regeringen på Irland? Jag menar att vi måste vara oerhört försiktiga när vi i omskrivande ordalag ifrågasätter en folkomröstning som enligt deras konstitution är avgörande. Om det är någon som känner till att man enligt deras konstitution kan göra om folkomröstningen om resultatet inte är tillräckligt bra på något sätt så tala gärna om det. Det känner i varje fall inte jag till. Vi har ett legitimitetsproblem med Nicefördraget. Vi hade redan i våras ett problem med EU:s framtidsfrågor, som vi hastade igenom i det sammansatta utskottet. Vi var alla överens om att det gick för fort, men vi hade liksom inget val. Det skulle gå fort för att det skulle hinnas med. Vi var några som sprattlade och talade om att det inte får gå till så här. Men vad hjälpte det. Det blev ändå beslut här i riksdagen. Vi har en legitimitetskris som hänger samman med att det finns en majoritet i riksdagen för Nicefördraget medan det enligt opinionsundersökningarna finns en majoritet av svenska folket som är väldigt kritisk till EU. Vad ger det för signal? Vad betyder det? Det betyder att vi ska ta människors åsikter på allvar och kanske se att vi här inte alltid själva klarar av alla beslut som är viktiga och stora. Vi kanske borde ha en folkomröstning. Självklart borde vi ha det. Jag förstår verkligen inte hur man kan låta bli, särskilt med tanke på att JK har sagt nej till ratificering. Vi har inte heller använt Lagrådet i ratificeringen. Därmed tog min talartid slut. Jag vill bara yrka bifall till reservationen.

Fru talman! I dagens debatt har det inte helt oväntat pratats mycket om huruvida man är för eller emot EU. För egen del vill jag deklarera att jag i folkomröstningen röstade ja till EU. Med facit i hand, några år senare, kan vi notera att den katastrof som nej-sidan sade skulle inträffa inte har inträffat. Jag ska vara ärlig och säga att vissa överord från ja-sidan - det är inte svårt att hitta citat - inte heller har motsvarats av verkligheten. Fru talman! Mitt ja i folkomröstningen baserades på att Sverige, som är en liten nation, inte långsiktigt kan klara sig om man står utanför den europeiska unionen. Därför måste vi vara med. EU har samma målsättning som alla andra föreningar eller organisationer: Man gynnar egna medlemmar. Däremot är jag kritisk till det beslut som riksdagens majoritet i dag med all säkerhet kommer att fatta. I klartext kör vi nämligen över EU:s eget regelverk. Jag tror att alla ledamöter i Sveriges riksdag för någon tid sedan fick en broschyr, utgiven av Utrikesdepartementet och Regeringskansliet. Den heter står det så här: Innan det kan träda i kraft krävs att medlemsländerna godkänner förslaget enligt sina konstitutionella bestämmelser. Det har inte skett. Ett medlemsland i EU har inte godkänt fördraget. Utrikesministern raljerade i dag över det låga valdeltagandet på Irland. Men när Sverige röstade ja till EU eller när vi valde EU parlamentariker senast var valdeltagandet inte direkt överväldigande, som andra i dag har refererat till. Kan man ifrågasätta legitimiteten i det ena kan man med all rätt göra det även i det andra. Jag kan till nöds förstå att man tycker att utvidgningen är en så god sak att vi måste köra över EU:s eget, av alla medlemsländer godkända, regelverk. Det kan väl vara okej. Men frågan är vem som ska lägga ribban om man kommer på tanken att göra så en gång till. Är det EU:s regelverk, som EU-länderna enhälligt och unisont har konstruerat, enskilda nationer eller majoriteten i EU? Fru talman! Jag kommer att rösta ja. Det är kanske bekant att det står ett streck i stället för en partibeteckning efter mitt namn i listorna. Jag har lovat rösta med Moderaterna så länge jag sitter i riksdagen, och jag ska inte svika det löftet. Jag vill ha självkänslan kvar och lämna riksdagen med hedern i behåll, men jag tillåter mig ändå att kritisera detta beslut. Det följer inte EU:s eget regelverk.

Fru talman! Jag måste ställa en fråga. Jag kanske missuppfattade min kollega från Malmö. Han sade att han skulle rösta ja till Nicefördraget för att kunna lämna riksdagen med hedern i behåll. Menar han att jag är ohederlig och att jag inte har hedern i behåll?
Fru talman! Jag kan ha varit otydlig, Margit Gennser. Jag menade att den som är ledamot av Sveriges riksdag har all rätt i världen att agera för det hon eller han tycker är bra. Margit har agerat på sitt sätt. Jag tycker faktiskt att hon har rätt. Men baserat på det löfte som jag har givit partiet gör jag så här. Jag vill inte framstå som någon politisk vilde som hoppar fram och tillbaka i riksdagen för att skapa publicitet. Därför har jag sagt att jag för min egen heders skull ända fram till juni månad nästa år, då min sista votering äger rum, kommer att rösta med partiet. Det innebär inte att andra som har en annan uppfattning har fel, men jag vill göra det jag tror på. Jag vill än en gång säga att jag tycker att Margit Gennser och andra som i dag har varit kritiska har gjort helt rätt, men jag har förklarat varför jag gör som jag gör. Det innebär inte att jag på något sätt kritiserar Margit Gennser för hennes ställningstagande, som jag tycker är helt riktigt.
Fru talman! När man sitter i denna kammare finns det en sak som är oerhört viktig. Det är att man tänker självständigt. Det är vad suveränitet, demokrati och humanism innebär. Man måste alltid ta ansvar för sina beslut. Man kan inte säga att överheten sade att man skulle göra på ett visst sätt. Ett parti kan aldrig ta över en persons egna funderingar kring rätt eller fel. Det är det som skapar tyranni. Det är därför jag tog upp frågan. Jag tror säkert att min ärade kollega från Malmö känner att han har gett ett löfte. Men jag tycker att han bör fundera över om man inte alltid måste tänka självständigt.
Fru talman! Låt mig säga att ingen överhet har talat om för mig hur jag ska rösta i riksdagen framöver. Det beslutet - det kan kritiseras - har jag faktiskt tagit själv, och jag får stå för de konsekvenser det kan få. Rent principiellt vill jag säga att det är bra om man kan tänka själv, men Sveriges riksdag är faktiskt en nationell församling. Vi ska fatta nationella beslut. Om jag skulle rösta exakt som min valkrets och medborgarna i min kommun tyckte vid varje enskilt tillfälle, och om alla andra skulle göra samma sak, skulle det sluta med en katastrof. En sak är i alla fall säker. Oavsett vem som bestämmer i Sverige efter nästa val kommer marginalerna att bli knappa. "Eget inflytande" och "egna tankar" är fina ord, men om alla skulle agera efter eget huvud tror jag att det skulle sluta i en mindre tragedi. Det är mitt eget beslut. Jag står för det. Jag må bli kritiserad för det, men i detta fall är det viktigaste att jag själv är nöjd med det ställningstagande jag har gjort. Fru talman! Jag vill än en gång säga att jag anser att det beslut som Margit Gennser har kommit fram till är det enda riktiga. Margit har kämpat för demokratin - en demokrati som i dag enligt min uppfattning lyser med sin frånvaro.

Fru talman! Får jag bara med några få ord kommentera ett par av de ting som har varit aktuella i debatten. Först må det väl medges mig att notera att debattens linjer följer relativt tydliga uppdelningar i huvudfrågan om vad man tycker om den europeiska unionen. Vi som tycker att idén om den europeiska unionen är rätt, som ser den som något oändligt mycket mera än ett projekt om ekonomiskt samarbete, som ser den först och främst som ett värn för freden och friheten, är generellt uttalat beredda att gå vidare i den riktning som unionen har stakat ut. De som inte gillar unionen är på motsvarande sätt inte beredda att rösta ja. Fru talman! Jag har två kommentarer. Den första gäller Irland. Jag tror att den svenska riksdagen höggradigt skulle uppskatta om våra beslut eller eventuellt våra folkomröstningar får bli svenska angelägenheter. På samma sätt tror jag att det irländska folket och det irländska parlamentet uppskattar att de får hantera sina frågor vid en eventuell anslutning till Nicefördraget. Vad Sveriges riksdag har att göra i dag är att säga vad Sveriges riksdag anser vara av största intresse för Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen ska svara ja på regeringens fråga om vi bör ansluta oss till Nicefördraget. Den andra kommentaren, fru talman, handlar om huruvida vi är på väg att bryta mot regeringsformen. Jag vill bara understryka vad vi i utskottet har framhållit när vi har behandlat frågan, nämligen att vi, om Sverige skulle hamna i en situation då vi inte anser oss kunna biträda ett internationellt fördrag som EU är på väg att fatta beslut om, kan anmäla detta i god tid och blir därmed heller inte bundna. Den folkrättsliga komplikation som somliga synes ha hittat existerar med andra ord inte. Därför har utskottet funnit det väl förenligt med den svenska grundlagen att också från dessa utgångspunkter säga ja till Nicefördraget.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till konstitutionsutskottets ordförande. Jag har för mig att man alltid har talat om mellanstatlighet i Moderata samlinspartiets program, men jag vill fråga konstitutionsutskottets ordförande om det EU som han talar så varmt för är ett statsförbund eller en förbundsstat, kanske inte en förbundsstat till 100 % men till 90 %. Tror han att det går att kombinera ett statsförbund och en förbundsstat? Anser han att djuret skvader kan existera inom statsvetenskapen?
Fru talman! Om statsvetenskapen ska jag inte uttala mig, för där saknar jag kompetens. Om EU:s förmåga att fullfölja sina uppgifter vet jag mera. Där är svaret positivt. EU är, som Margit Gennser väl känner till, en organisation som är bildad och som utvecklas på basis av mellanstatliga överenskommelser. EU kan inte tillskansa sig själv någon annan kompetens än den som EU tillerkänns av sina medlemsstater. Den kompetensen kan sedan hanteras i fortsatt mellanstatlig form eller i överstatlig form. Båda formerna existerar parallellt med varandra. Jag tror att den erfarenhet som man har gjort av detta är ömsom vin, ömsom vatten, men det är den bästa tänkbara kombination av samverkansmodeller som Europa har utvecklat. Jag är väl medveten om att det finns brister i överstatlighet, väl medveten om att det finns brister i mellanstatlighet. EU har funnit modellen att kombinera båda dessa beslutsmodeller. Det tycker jag att EU ska fortsätta att göra.
Fru talman! Då skulle jag vilja ställa ytterligare en fråga till konstitutionsutskottets ordförande. Belgiska ordförandeskapet har sagt att vi inte kan ha EG och EU på en gång. Det gäller nu för oss att se till att vi bara har EU. Det stod i Financial Times i söndags. Jag vill, som en enkel ledamot i kammaren, fråga konstitutionsutskottets mäktige ordförande hur han ser på den frågan: Ska mellanstatligheten, EG, ge vika för överstatligheten, EU?
Fru talman! Med all respekt för Margit Gennsers önskan om att få besked från konstitutionsutskottets ordförande tror jag inte att det riktigt är det som hon kan få. Men hon kan få besked från mig. Min övertygelse är att vi även i framtiden kommer att ha både överstatliga och mellanstatliga inslag i EU:s konstitution. Hur balansen kommer att vara mellan dessa båda beslutsformer vågar jag inte sia om. Det är möjligt att vi kommer att se en utveckling där vi vänjer oss vid samarbete på en mellanstatlig nivå för att sedan föra över sådana samarbeten i den överstatliga fåran. Den som lever får se. EU:s grundläggande idé är att vi lär oss genom erfarenhet vilka samarbetsmodeller som är bäst. Jag tycker att det är det förhållningssätt som Sverige eller de svenska representanterna ska inta när vi nu går in i det konvent som i praktiken, för den närmaste tiden, kommer att ha att avgöra de frågor som Margit Gennser ställer.

Fru talman! Den här frågan är tveklöst en av de mest betydelsefulla som riksdagen har fattat beslut om under senare tid, eller ska fatta beslut om. Regeringens egen juridiska expert har sagt att det beslut som vi kommer att fatta står i strid med våra grundlagar. Detta har regeringen avfärdat på ett mycket egendomligt sätt, för att inte säga för mycket. KUU har möjlighet att tillfråga sin expertis, som är den främsta vi har i landet, nämligen Lagrådet. Jag skulle vilja fråga: Varför kommer inte Lagrådet, och varför har inte Lagrådet tillfrågats på den här punkten?
Fru talman! Ett utskott kan förvisso skicka ett regeringsförslag till Lagrådet om utskottet finner detta nödvändigt. Det har gjorts många gånger i riksdagens utskott då man har känt att en brist har varit stor och osäkerheten har varit betydande. Denna osäkerhet kände faktiskt inte utskottet. Skälet till att vi inte kände den osäkerheten är att vi gick till texterna, vilket utskottet till slut måste göra - vi kan inte överlåta den slutgiltiga bedömningen på någon annan. I texterna framgår det som jag tidigare hävdade, nämligen att Sverige inte blir folkrättsligt bundet vid internationella avtal som Sverige anser att Sverige inte kan biträda som EU-medlem. Därmed uppstår heller inte den konstitutionella konflikt som JK anser sig ha funnit. Detta är svaret, och det framgår klart och entydigt av de relevanta paragraferna i avtalet att det är så det förhåller sig. Någon - jag tror att det var Ryttar - påpekade tidigare, som en poäng, att det likväl var möjligt för de övriga EU-länderna att ingå ett provisoriskt avtal. Javisst, det står i samma paragraf, men observera att det i så fall är de övriga EU-länderna som ingår det avtal som Sverige i det tilltänkta fallet inte vill bli folkrättsligt bundet av. Svaret på Björn von der Esch fråga är: Vi hade naturligtvis frågat Lagrådet om tvekan i verklig mening hade uppstått om vad det var som var rimligt att anta från regeringsformens utgångspunkt. När vi i utskottet, liksom regeringen, kände oss säkra på utfallet kände vi inte det behov som Björn von der Esch nu anmäler.
Fru talman! Svaret låter betryggande: Vi kände ingen oro. Men halva Sveriges befolkning känner oro, och vi är faktiskt några här i riksdagen som också känner oro och ser den slutsats som KUU drog som en partsinlaga. Man ville eller vågade helt enkelt inte fråga Lagrådet inför risken att Lagrådet skulle säga samma sak som JK har sagt. Då skulle det verkligen bli besvärligt för utskottet. Det gäller att prata klarspråk. Jag kan icke tolka detta på annat sätt än att KUU ville undvika att Lagrådet skulle gå på samma linje som JK. Detta är ur demokratisk synpunkt väldigt betänkligt. Och det finns tid att låta Lagrådet titta på detta. Irland måste trots allt först säga ja innan det kan bli någonting.
Fru talman! Om Björn von der Esch överger sin misstänksamhet om att det lurar någonting under varje sten som man inte riktigt vet vad det är och i stället diskuterar den tilltänkta invändningen i sak blir min fråga tillbaka till Björn von der Esch: Är det inte rätt att det står i avtalet att en stat har möjlighet att från början anmäla att man inte vill bli folkrättsligt bunden av ett tilltänkt avtal med tredje land? Är det inte rätt att det står i samma paragraf att om ett land gör detta så är man inte bunden, men att övriga EU stater i så fall har rätt att ingå ett provisoriskt avtal? Det är den granskningen vi har gjort, och vi har då kommit till den entydiga slutsatsen att detta är en korrekt analys och att regeringsformens stadganden ty följande är uppfyllda. Vi behöver inte misstänka någonting, Björn von der Esch. Så här ser analysen ut. Jag har inte i denna kammare i dag hört någon som har kunnat argumentera för en motsatt analys eller en analys som skulle ha motiverat en lagrådsremiss från utskottet för att vinna ökad klarhet.

Fru talman! Det är inte direkt vardagsmat i riksdagen att en ledamot i ett parti står och argumenterar mot någon som både är gruppledare och en mycket skicklig politiker, vilket jag utan tvekan tycker att Per Unckel är. Jag hoppas också att det inte ska upprepas ofta. Vi sade när vi gick till val om EU-medlemskapet 1994 att det finns frågor där alla medlemsländer har vetorätt. Blir inte alla överens faller frågan till dess att nya argument kommer till och man får ett annat beslutsunderlag. Jag vill påstå att det i en fråga av Nicefördragets dignitet står klart och tydligt - jag refererade tidigare till en skrivning från Regeringskansliet - att medlemmarna ska vara överens. De ska vara unisona. I det här fallet är de inte det. Då är jag lite rädd: Om man nu gör ett undantag den här gången, Per Unckel, vem sätter ribban för nästa undantag? De som bor i EU-länderna, framför allt i småländerna, får knappast sitt förtroende för unionen stärkt av detta. Ska man kunna laborera med egna regler? Det är alltså EU:s egna regler vi pratar om i dag. Jag har svårt att förstå att vi i dag, lite väl lättköpt, köper det här förslaget. Irland har faktiskt röstat nej. Sedan kan vi diskutera kvaliteten på majoriteten eller på underlaget. Men man har röstat nej, och enligt EU:s egna regler, fru talman och Per Unckel, skulle det här beslutet inte sjösättas. Om Per Unckel har argument som säger att jag har fel vill jag gärna höra dem.
Fru talman! För mig är saken mycket klar. Såsom beslutet i Irland just nu ser ut är Irland inte berett att ratificera förslaget. Det påverkar emellertid inte beslutssituationen i något av de övriga parlamenten, som ju har att fatta sina beslut alldeles självständigt. Vi ska avgöra huruvida vi anser att Nicefördraget är bra för vårt land, medan andra länder har att avgöra samma fråga med utgångspunkt från sina intressen. Jag utgår från, Sten Andersson, att EU kommer att följa samma regler som man alltid gör vid fördragsändringar, nämligen att fördraget kommer att träda i kraft först i det ögonblick då alla medlemsländerna på sina villkor har ratificerat förslaget. Alltså: Vi fattar beslut med utgångspunkt från våra intressen, andra med utgångspunkt från sina. Om fördraget sedan kommer att träda i kraft avgörs av huruvida alla medlemsländer till slut är beredda att säga ja. Sådana är reglerna, och sådana ska de följas.
Fru talman! Jag tycker att det var bra att Per Unckel gjorde det här klarläggandet. Det måste innebära att även om EU:s medlemsländer med 8-7 röstar ja till Nicefördraget har det ingen betydelse. Om jag tolkar Per Unckel rätt blir beslutet inte klart förrän den dag då alla medlemsländerna säger ja. Hur länge ska man nu vänta innan man kan sätta det här förslaget i sjön och arbeta vidare på det? Är det nu så att EU inte gör någonting konkret, i det här fallet när det gäller utvidgningen, förrän även Irland är med? Det är en enkel fråga. Om Irlands nej har stoppat den här processen - sakskälen kan vi strunta i, men det är EU:s eget regelverk som Irland kan referera till - stoppas detta nu, kommer det ett nytt förslag eller ska man bearbeta irländarna på något konstigt sätt? Kör vi alltså inte över irländarna? Det är min konkreta fråga.
Fru talman! För att möjligen undvika att upprepa mig: De förändringar i EU:s sätt att fungera som Nicefördraget innehåller sätts i sjön i det ögonblick då de 15 medlemsländerna är ense om detta. Att det sedan förhåller sig så att de förändringar som Nicefördraget stipulerar också upplevs som viktiga förutsättningar för utvidgningsprocessen är en annan del av svaret. Jag hoppas vid Gud att EU inte tar den irländska folkomröstningen till intäkt för att nu sänka ambitionsnivån i fråga om utvidgningen. Då skulle konsekvenserna bli utomordentligt allvarliga. Förhoppningarna hos alla de länder som nu hoppas, och har skäl att göra det, att de ska få vara med som medlemmar när Europaparlamentet väljs nästa gång, dvs. år 2004, får inte bara kastas över ända därför att vi nu diskuterar komplikationer i Nicefördraget. Min förhoppning och tro är att EU har förmåga att lösa ut de komplikationer som har uppstått på Irland, att övriga medlemsländer är beredda att ratificera förslaget och att vi därmed har lagt den nödvändiga grunden för att EU år 2004 ska kunna ta in sin första nya grupp av kandidatländer. Låt mig dessutom, fru talman, eftersom jag glömde det sist, be att få yrka avslag på Björn von der
Fru talman! Jag vill bara göra en liten kort röstdeklaration. Vi har reserverat oss till betänkandet. Reservationen innebär, om den skulle bifallas, ett avslag på regeringens proposition och därmed ett nej till en svensk ratifikation av Nicefördraget. Vi valde i utskottet att inte yrka bifall till de motioner som tar upp Irland i ratifikationsprocessen. Däremot har vi i ett särskilt yttrande markerat att vi är helt eniga med de motionerna.

Vi har precis samma grundinställning som motionärerna i den frågan. När det gäller Björn von der Eschs yrkande tycker vi också att det är värt ett bifall.

Fru talman! Socialutskottets betänkande behandlar utgiftsområde 9, hälsovård, sjukvård och social omsorg. Den budget som ligger till grund för detta är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I betänkandet finns också en rad motioner från allmänna motionstiden. Jag ska återkomma till några av dem. Fru talman! Rapport efter rapport har redovisat att klassklyftorna i Sverige har ökat under 90-talet. Rapporterna redovisar ofta utvecklingen fram till 1998, en period som kännetecknades av besparingar och nedskärningar. Det är den nu sittande majoritetens uppgift att återskapa välfärden och minska klyftorna i samhället. Årets budget, liksom de senaste årens budgetar, är ett led i det arbetet. Hälso och sjukvården förstärks. För 2002 och tre år framåt handlar det om de s.k. tillgänglighetsmiljarderna. Landstingen får pengar för att korta köerna i vården, med ett mål, att alla på sikt ska kunna få behandling inom tre månader. Det är viktigt att betona att var pengarna ska satsas ska avgöras av respektive landsting utifrån den lokala situationen. Det handlar om att öka tillgängligheten samtidigt som prioriteringsordningen ska gälla, dvs. den som har störst behov ska få vård först. Ty det vet vi, att insatser för att korta vårdköer inte automatiskt leder till att vårdens resurser styrs till dem som har de största behoven. Därför är det viktigt att pengarna fördelas lokalt och att det lyfts fram att prioriteringsordningen fortfarande ska gälla. I betänkandet och i den budget som utgör underlag för detta lämnar vi också ett uppdrag till Socialstyrelsen att analysera ojämlikheter mellan kvinnor och män i hälso och sjukvården samt föreslå åtgärder. Uppdraget omfattar också socialtjänsten. Bakgrunden är att flera rapporter har redovisat att kvinnor och män har olika villkor i vården. Det handlar om allt från att kvinnor får billigare medicin till hur diagnoserna ställs. Det är nu dags att göra en samlad analys och att vidta åtgärder. En av de stora utmaningarna för framtiden är personalrekryteringen. Det handlar om att vi behöver rekrytera mycket personal för att klara framtidens vård och omsorg. I budgeten konstateras det att vi har byggt ut läkarutbildningen med 200 platser och att det sker en successiv utökning av utbildningsplatserna för sjuksköterskor så att dessa år 2003 ska ha utökats med mer än 1 000 platser. Det pågår också ett arbete med att godkänna och ge möjlighet att komplettera utländska utbildningar. Det pågår alltså ett arbete för att stärka vården och omsorgen, för att klara framtidens utmaning att ge alla den vård och den omsorg de behöver, skattefinansierad och i offentlig regi, eftersom det är ett mycket rättvisare och bättre sätt än att introducera privata sjukförsäkringslösningar eller genom att erbjuda tilläggstjänster, där människor får betala extra för vissa sjukvårdskostnader. Vi förstärker också tandvårdsförsäkringen med 300 miljoner år 2002 och med ytterligare 300 miljoner 2003 för att börja återskapa en tandvårdsförsäkring som gör att alla ska ha råd med en god tandhälsa. Det är Vänsterpartiets ambition att tandvårdsförsäkringen ska tillföras ytterligare medel under kommande år, så att vi på sikt får ett högkostnadsskydd som ligger i nivå med andra högkostnadsskydd inom hälso och sjukvården. Inom folkhälsoområdet satsar vi pengar på förebyggande alkoholpolitiska åtgärder, på att förebygga att narkotikamissbruket inte sprids i samhället med målet att nå ett narkotikafritt samhälle. Här handlar det också om att utveckla missbrukarvården. Vi satsar pengar på tobaksprevention, och regeringen avser att i samarbete med Vänsterpartiet återkomma till riksdagen med propositioner. Det har man gjort i dag med en tobaksproposition, men man kommer också med en narkotikaproposition. Vi fortsätter med riktade medel till det förebyggande arbetet i storstäderna när det gäller hiv och aids. Vi avsätter medel för att stimulera kommunernas arbete med hemlösa. Vi lämnar stöd till organisationer som arbetar med kvinnovåld, bl.a. Rikskvinnocentrum. Vi säkerställer finansieringen av Kilen, en klientorganisation som arbetar med läkemedelsbiverkningar och läkemedelsberoende. Utskottet ger också regeringen till känna att regeringen snarast bör vidta åtgärder för att förbättra och effektivisera tillämpningen av bilstödet för handikappade. Listan kan göras lång på stort och smått i detta betänkande, på åtgärder som alla leder i en riktning, att laga revorna i välfärden och stärka den generella välfärden. Är det här tillräckligt? Nej, mycket återstår att göra för att återskapa en stark generell välfärd. Det kommer med stor sannlikhet att krävas mer pengar i vården och i omsorgen. Det är vår ambition att långsiktigt kunna medverka till det, precis som vi under den här mandatperioden medverkat till att kommuner och landsting fått mer pengar i varje budget som har presenterats. Det är pengar som inte har tagits fram genom att vi minskat på arbetsmarknadspolitiken eller lagt in fler karensdagar i sjukförsäkringen, dvs. vi har inte låtit en utsatt grupp betala satsningar på andra utsatta grupper. När man tittar på de borgerliga partiernas förslag kan en del förslag verka sympatiska, men då ska man också veta att de betalas med kraftiga neddragningar på andra viktiga välfärdsområden. Folkpartiet tar över 10 miljarder från arbetsmarknadspolitiken. Moderaterna finansierar sina satsningar bl.a. genom att minska anslagen till kommunerna, a-kassan, biståndet m.m. Kristdemokraterna lägger in en karensdag till i sjukförsäkringen, och Centerpartiet minskar anslagen till arbetsmarknadspolitiken kraftigt. Det går alltså en skarp skiljelinje mellan oss i Vänsterpartiet, som vill stärka den gemensamma och solidariska välfärden inom alla områden, och de partier som utöver stora skattesänkningar också skär drastiskt i andra välfärdsområden för att kunna genomföra satsningar inom andra. Jag menar att vi politiker måste ta ansvar för helheter, att människor måste kunna känna trygghet och ha en rimlig försörjning i livets alla skeden: när man är sjuk, när man är arbetslös, när man behöver vård och omsorg. Då kan man inte finansiera satsningar på ett område med neddragningar på ett annat. Inte heller kan man minska skatteintäkterna på det drastiska sätt som främst moderaterna föreslår, med 40 miljarder nästa år och 80 miljarder 2004, utan att tro att detta leder till att människor i stället tvingas betala höga avgifter och försäkringspremier när den generella välfärden urholkas. Fru talman! I en tidigare debatt citerade jag delbetänkandet Välfärd vid vägskäl . Jag tänker återupprepa det citatet. Man skriver där: "Sverige och de nordiska länderna har etablerat en universell modell för den social tryggheten där bidrag och social service till alla medborgare kombineras med inkomstrelaterade socialförsäkringar med inslag av grundtrygghet för de som saknar inkomster. Detta har kombinerats med en aktiv arbetsmarknadspolitik och utbyggd social omsorg som medverkat till en hög sysselsättningsnivå internationellt sett, inte minst bland kvinnorna. I ett jämförande perspektiv förefaller denna modell vara mer framgångsrik när det gäller att öka chanserna för de sämst ställda medborgarna att hantera de påfrestningar som livets olika faser innebär." Min slutsats av detta blir att det gäller att förstärka de generella systemen och offentlig sektor om vi vill utjämna klassklyftorna och minska ofärden. Det handlar alltså inte om att privatisera, konkurrensutsätta och individualisera. Fru talman! Vänsterpartiet står bakom utgiftsområde 9, men betänkandet behandlar också en rad motioner väckta under den allmänna motionstiden. Vänsterpartiet har i den delen hela tolv reservationer. De handlar bl.a. om biverkningsregister, om amalgam, om klass och könsmässiga hälsoskillnader, om homo-, bi och transfrågor, om spelberoende, om stöd till våldsutsatta kvinnor, om insatser för hemlösa och om översyn av lagen om assistentersättning. Vi i Vänsterpartiet står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 26, som handlar om att de könsmässiga, ekonomiska och sociala förhållandena ska vägas in i det offensiva arbetet med folkhälsan.

Fru talman! Den 12 november 1998 utnämndes Lars Engqvist till socialminister av statsminister Göran Persson. Sedan dess har vi haft tre budgetdebatter här i kammaren. Det här är den fjärde budgetdebatten. Inte någon gång har socialministern behagat att delta i debatten om ett så viktigt område som betyder så mycket för de svenska medborgarna. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Efter dryga sju år av socialdemokratiskt styre går det att urskilja ett klart mönster i regeringens agerande. Vi ser det när regeringen ägnar sig åt att inskränka valfriheten för elever och föräldrar, samtidigt som rapport efter rapport vittnar om bristande kunskaper, mobbning och våld i våra skolor. Vi ser det när regeringen ägnar sig åt att justera statistiken över de öppet arbetslösa, samtidigt som fler står utanför arbetsmarknaden nu än efter någon tidigare högkonjunktur. Vi ser det när regeringen bjuder på kafferep för fack och näringsliv, samtidigt som sjukfrånvaron ökar. Vi ser det när regeringen förbjuder fristående aktörer att driva sjukhus, samtidigt som vårdköerna växer. Vi ser det när regeringen vill bevara subventionerna för enkla tandläkarbesök, samtidigt som deras föreslagna högkostnadsskydd inte omfattar alla och den verkliga kostnaden dessutom blir långt högre än de förespeglade 7 000 kronorna. Vi ser det när regeringen vill styra in alla barn i samma barnomsorg genom reglerade taxor, samtidigt som barngrupperna blir större och föräldrakooperativen hotas av nedläggning ute i kommunerna. Vi ser en regering som styr och ställer, men som vänder ryggen till när vi verkligen behöver hjälp. Fru talman! Det borgerligt styrda Stockholms läns landsting har infört vårdgaranti, uppmuntrat nytänkande och tagit hjälp av privata vårdgivare. Köerna är kortast i landet. Ändå varnar socialdemokratiska företrädare runtom i landet för vården i Stockholm. I Norrland, där köerna är som längst, tillåter de socialdemokratiskt styrda landstingen inte fritt vårdval utanför Norrlands gränser. Den som behöver en gråstarrsoperation kan i Östersund få vänta i närmare fyra år på behandling, fyra år av beroende för uppgifter som man skulle kunna klara själv, dagar av väntan som blir till månader och år, år som aldrig kommer tillbaka. För en människa på ålderns höst kan en lång vårdkö lika gärna vara en livstidsdom. Efter att ha betalat skatt i hela sitt liv får man avsluta sina sista år utan att kunna se. Förra månaden kunde vi på nyheterna höra om Inger Lindström som tvingats flytta från Skellefteå till Stockholm för att få den vård som hon har rätt till. Hon hade stått tre och ett halvt år i kö för att få träffa en ortoped, ett första besök. Sedan kunde det ta ytterligare ett år innan hon fick en operation. Det blev för mycket för Inger Lindström, som skadat sig i en trafikolycka. Hon har i dag ständig huvudvärk. Vänster axel är obrukbar, och hon har svårt att sova. Nu flyttar hon till Stockholm där hon bara behöver vänta max tre månader på behandling och operation. Åtgärd efter åtgärd från regeringen handlar om att inskränka och förbjuda möjligheterna för en borgerlig sjukvårdspolitik som ger människor vård i tid. Men när hör vi någonsin socialdemokraterna varna för sjukvården i Norrland? Därmed faller även den socialdemokratiska valretoriken in i mönstret. Vi ser en regering som styr och ställer, men som vänder ryggen till när vi verkligen behöver hjälp. I ett välfärdssamhälle värt namnet får människor god vård när de behöver det. Men i Sverige sviker landstingen ofta sin uppgift. Trots att sjukvården i dag får mer resurser än för tio år sedan är köerna längre. Med buller och bång har annonserats Perssonpengar och nationella handlingsplaner för de stora offentliga systemen. Men till själva sjukvården når pengarna inte fram. I sjukhussalarna är bristen på resurser stor. Den här situationen sliter hårt på personalen. Om ingenting görs kommer om fem år så många som 600 sjuksköterskor av de 3 000 som examineras i år att arbeta med annat än sjukvård. I dag har vi fått larmrapporter från Norrbotten om att under de första åtta månaderna i år har sjukskrivningarna bland läkare ökat med 26 %. Även patienterna far illa. Kjell-Olof Feldt har i en artikel berättat om en god väns erfarenheter av att vara cancersjuk i Sverige. Jag citerar Feldt: "Om en cykelverkstad sköttes med den brist på serviceanda och med de elementära organisatoriska brister som X-sjukhuset uppvisar skulle den gå omkull, av det enkla skälet att kunderna skulle gå till en annan verkstad. Ingen skulle tänka sig att vänta i åtskilliga timmar - särskilt inte under helt vidriga omständigheter - och helt i onödan, eftersom det handlar om enkla organisations och planeringsfrågor." Kjell-Olof Feldt drar slutsatsen att inget av detta löses genom att man bara pumpar in mera pengar. Vården uppvisar snarare symtom på kronisk sjukdom. Sjukvården har organiserats som centralstyrda landstingsmonopol utan möjlighet för vare sig patienter eller personal att söka sig någon annanstans eller pröva nya idéer. Därför lider sjukvården ofta av planekonomins klassiska symtom: köer, bristsituationer och vanmakt för den enskilde. Ändå slår regeringen vakt om de offentliga monopolen: ingen valfrihet vare sig för patienter eller personal, heller köer, personal som går på knäna och nedlagda sjukhus än att tillåta mångfald och ta hjälp av fristående vårdgivare. Vi ser en regering som styr och ställer, men som vänder ryggen till när vi verkligen behöver hjälp. Fru talman! Många pensionärer tror inte att de kommer att behöva betala mer än 7 000 kr för tandvården - detta efter det att Göran Persson i sitt förstamajtal talade om att alla över 65 år skulle omfattas av ett högkostnadsskydd på 7 000 kr. Vad Socialdemokraterna inte säger i klartext är att högkostnadsskyddet inte omfattar exempelvis material och förberedande behandling. Den verkliga kostnaden vid omfattande tandingrepp kan, även för pensionärer, bli mer än dubbelt så hög som de utlovade 7 000 kronorna. Det verkligt anmärkningsvärda är ändå att regeringen tänker lägga fram ett förslag som ger tandvård efter ålder snarare än efter behov. Eberstein att behovet av högkostnadsskydd är större för en välbärgad 65-åring än för en ensamstående 45 Risken är ju uppenbar att människor av ekonomiska skäl skjuter upp nödvändiga behandlingar tills de omfattas av högkostnadsskyddet. Under väntetiden förvärras det personliga obehaget, och kostnaderna stiger både för den enskilde och för samhället. I dag går stora offentliga resurser till att subventionera små problem med tandhälsan, medan människor med stora problem får bära höga kostnader själva. En försäkring värd namnet täcker inte regelbundna småkostnader men skyddar i gengäld när det verkligen behövs. Regeringen gör tvärtom och bevarar subventionerna för dem som inte behöver, men trixar med skyddet för dem som har stora problem med sina tänder. Även på tandvårdsområdet är det alltså uppenbart. Vi ser en regering som styr och ställer, men som vänder ryggen till när vi verkligen behöver hjälp. Fru talman! Nu ser vi även konsekvenserna av den reglering av daghemstaxorna som regeringen gick till val på senast. I Sundbyberg, där Socialdemokraterna har styrt i 84 år, har man infört maxtaxan t.o.m. i förväg. Där har farhågorna redan besannats. Där blir resultatet, trots 90 öres skattehöjning, 4 700 kr mindre per barn och år än före maxtaxan. På stadens hemsida skriver föräldrar om en smygförtätning med fler och fler barn per avdelning. Ett föräldrakooperativ hotas redan av nedläggning. Valfriheten minskar och kvaliteten urholkas, just som befarat. När kvaliteten blir lidande går det inte bara ut över barnen, utan det får också konsekvenser för stressade och oroliga föräldrar. Det är klart att arbetsinsatsen, och därmed inte minst kvinnors karriärmöjligheter, påverkas när man inte kan lita på att barnen har det bra medan man själv är på jobbet. För regeringen var det viktigaste att reglera de kommunala taxorna. Att fullt kompensera kommunerna för inkomstbortfallet så att kvalitet och valfrihet kan bevaras har de däremot inte gjort. Trots att maxtaxereformen marknadsförts som en satsning på barnen, är det alltså just barnen och de dubbelarbetande föräldrarna som riskerar att ta den största smällen när kvaliteten riskerar att urholkas. Vi ser en regering som styr och ställer, men vänder ryggen till när vi verkligen behöver hjälp. Fru talman! Det finns ett alternativ till den regering som blundar för verklighetens problem. Vi moderater har lagt fram förslag om att bekämpa vårdköerna genom vårdgaranti och genom att ta hjälp av alla goda krafter i kooperativ, kommuner, landsting och privata företag. Det viktigaste är att patienterna får den vård som är bäst. Vi har lagt fram förslag om att ta krafttag mot den ökande sjukfrånvaron. Förutom förslag om vårdgaranti har vi lagt fram förslag om extra budgetmedel till försäkringskassan för att få en rehabilitering som fungerar. Vi arbetar i riksdag, landsting och kommuner för att anställda inom vård, omsorg och utbildning ska kunna få fler och bättre arbetsgivare att välja mellan. Det skulle innebära konkreta förbättringar för dem som drabbats av sjukdomar och arbetsskador och samtidigt förbättra arbetsmiljön där det behövs som bäst. Vi har lagt fram förslag om en tandvårdsförsäkring värd namnet, som skyddar alla med stort behov av tandvård, gamla som unga. Vi har lagt fram förslag om en familjepolitik som omfattar alla barn och som inte urholkar kvalitet och valfrihet i barnomsorgen. Vi har lagt fram förslag om en politik som skapar nya riktiga jobb, om en skola där alla barn kan vara trygga och få kunskaper och om en handikappolitik som inte klumpar ihop människor i kollektiv utan ser till var och ens individuella behov. Det är förslag som vi vill genomföra efter nästa val i en ny regering - en regering som struntar i att styra och ställa med människor som skulle kunna klara sig själva, men med en politik som hjälper när det verkligen behövs.
Fru talman! Det är riktigt att köerna till sjukvården varierar över landet. Det är också därför som tillgänglighetspengarna nu tillförs. Det finns en viktig sak med dem, och det är att man regionalt bestämmer var man ska satsa dem, så att man har en möjlighet att prioritera och också behålla prioriteringsordningen. Målet är att alla ska få behandling inom tre månader. Det kanske inte är möjligt direkt i alla landsting. Chris Heister har själv nämnt Norrlandslandstingen, som bl.a. lider av svårigheter att rekrytera läkare och annan personal. För att åtgärda detta handlar det om att se till att det finns utbildad personal och att det finns pengar för att genomföra den behandling som krävs.

Om man anser att man har läget under kontroll på vissa områden, har man minsann inte ekonomin under kontroll i Stockholms läns landsting.
Fru talman! Om Ingrid Burman hade läst de moderata motionerna, hade Ingrid Burman sett att vi föreslagit ett statligt skatteutjämningssystem som ska utjämna de skillnader som finns mellan kommuner och mellan landsting. Det är inte så, som Ingrid Burman försöker säga, att vi vill avskaffa skatteutjämningssystemet. Däremot tycker vi att det är orimligt att en kommuns skattebetalare ska betala till en annan kommun. Vi tycker inte att det är ett rimligt system att göra på det viset. Därför har vi föreslagit ett annat sätt att säkerställa ett långsiktigt och stabilt skattesystem - Men det är otroligt intressant att lyssna till Ingrid Burman. Här ser vi att köerna växer. Här ser vi att människor får vänta i flera år på att bli opererade. Här ser vi att människor tvingas flytta från Skellefteå till Stockholm för att över huvud taget kunna överleva, därför att man inte står ut med att vänta i köerna. Då diskuterar Ingrid Burman det kommunala skatteutjämningssystemet. Det som skiljer Ingrid Burman och mig åt är att vi vill införa en rättighet för den enskilde individen, för patienten, att hon ska kunna veta att hon inte ska behöva vänta längre än tre månader på operation och behandling. Det är viktigt för den enskilde individen, men det är lika viktigt för sjukvården. Vi är övertygade om och ser att när man får en vårdgaranti som fungerar, innebär det också att det underlättar den utveckling och förändring av sjukvårdens organisation som behövs för att vi ska se till att vi kan använda varje krona som går till sjukvård på allra, allra bästa sätt. Det var precis detta som Kjell-Olof Feldt, den tidigare socialdemokratiska finansministern, och hans vän hade funnit. Det inte räcker att bara pumpa in mer pengar. Det krävs också förändring av organisationen. Men detta är ju Ingrid Burman emot.
Fru talman! Det som skiljer mig och Chris Heister åt är att när vi ser att köerna växer då åtgärdar vi det. Det är därför som tillgänglighetspengarna finns i den här budgeten. Vi finansierar dem inte genom att skära ned på arbetsmarknadspolitiken eller på biståndet eller genom att minska anslagen till kommunerna. Det är nya pengar, skattefinansierade. Vad gör vi mer? Vi ser till att antalet utbildningsplatser ökar så att det ska finnas personal att rekrytera. Sedan behöver det säkert också göras en organisationsöversyn, och det gör man bäst lokalt, regionalt och inte från Sveriges riksdag. Vad vi inte heller gör är att bedriva sjukvården på kredit. Vi betalar den, vi finansierar den och vi åtgärdar problemen. Om Chris Heister hade läst budgeten ordentlig hade hon sett att det är just detta vi gör. Sedan varierar köerna över landet, som Chris Heister sade. Min egen mor, som bor i Skellefteå, fick sin starroperation på enbart några veckor, tror jag. Det finns exempel i Stockholmsområdet där det dröjer mycket längre. Men det finns en skillnad, det är sant. Det är att vi tillför de medel som behövs för att åtgärda problemen medan Chris Heister i stället skär ned både när det gäller anslagen till kommunerna och när det gäller hur vi ska klara en långsiktigt skattefinansierad vård. Vi som tror på det solidariska samhället försöker finansiera det här skattevägen.
Fru talman! När det gäller solidariteten, Ingrid Burman, är det väl så att de som står i köerna får lov att känna solidaritet för att de är fler än en - och de är väldigt många, Ingrid Burman. Ingrid Burman säger: Vi har tillfört pengar till landstingen varje år. Men köerna har inte blivit kortare i de landsting där ni styr, eller hur Ingrid Burman? Vi ser ju att köerna är kortast i Stockholms läns landsting för att de också har genomfört en förändring av verksamheten. Hade inte majoriteten i den här riksdagen genom sitt förslag till skatteutjämning brandskattat Stockholms län på det sätt som man gör hade situationen sett helt annorlunda ut för Stockholms län. De hade två svåra uppgifter att ta tag i. Den ena var de långa köerna, den andra var de svåra ekonomin. De har klarat de långa köerna och de har i uppgift att se till att de också får ordning på ekonomin. Det skulle underlättas med en riksdag som var mer vänligt inställd till det borgerligt styrda Stockholms läns landsting än vad Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, som står för majoriteten här i riksdagen, är. Sedan är det intressant att höra Ingrid Burman tala om att organisationsöversynerna sköts bäst lokalt och regional. Jag håller med om det, Ingrid Burman. Men varför har ni då stått här i riksdagen och beslutat att förbjuda Stockholms läns landsting och andra landsting som vill se till att föra över verksamheten på ett sjukhus till privata vårdgivare för att de är övertygade om att det ger bättre sjukvård för invånarna än att inte göra det. Man har t.o.m. räddat sjukhus från nedläggning på det viset. Då ska det beslutas centralt i riksdagen. Jag förstår inte hur Ingrid Burman får det att gå ihop. Så till detta med utbildningsplatser. Jag håller också med om att det är viktigt att vi ser till att vi får fram läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Men det är också viktigt med arbetsmiljön, som jag har beskrivit och där vi också ser i Norrbotten att sjukskrivningar har ökat med 26 % de första åtta månaderna för läkarna. Om miljön ser ut på det viset att 600 av de 3 000 sjuksköterskor som utexamineras i år slutar inom fem år och gör något annat, då kommer det inte att lösa sig med mer utbildningsplatser.

Herr talman! Jag vill inledningsvis, för att spara en del repliker, säga att Kristdemokraterna även i fortsättningen vill ha en solidariskt finansierad sjukvård. Det är faktiskt en av de saker som alla partier här i riksdagen är överens om. I den kristdemokratiska budgetmotionen under utgiftsområde 9 har vi bl.a. krävt mer pengar till kommuner och landsting för sjukvård och omsorg. Det har vi faktiskt gjort i alla de budgetförslag som vi lagt fram under den socialdemokratiskt styrda regeringen utan att dessa har bifallits. I stället har företrädare för socialdemokrater och i viss mån vänsterpartister sagt att vi har svartmålat den svenska sjukvården. Herr talman! Nu i tisdags när Socialstyrelsens rapport kom tänkte jag: Jag undrar om det regerande partietska säga att Socialstyrelsen också svartmålar sjukvården. Det sammanfaller faktiskt med det som Kristdemokraterna har sagt under många år. Man slår fast att det behövs mer pengar. Man slår fast att psykiatrin fungerar dåligt. Frågan om samarbetet om psykreformen kommer Ester Lindstedt-Staaf att ta upp senare. Man slår fast att det är långa vårdköer osv. Det tycker jag är bra. Det är ingenting som jag har någon skadeglädje över att vi har fått rätt. I stället tycker jag att det är beklämmande att patienterna bekymrar sig för att inte få den vård de behöver. Det vårdunderskott som finns är oerhört stort samtidigt som politikerparollen är att budgetunderskottet stort. Men jag vågar säga, herr talman, att när vi drabbas av sjukdom i vår närmiljö är vi också mer intresserade av vårdunderskott än budgetunderskott. Vi har också i vår budgetmotion anslagit 25 miljoner kronor för forskning inom den palliativa vården. Vi är helt säkra på att detta är en nödvändig resurstilldelning för att man verkligen ska kunna utveckla den och ha den ambitionen att låta dem som tar farväl av livet få en värdig vård. Jag vill i dag ha utgångspunkten i patientens, i medborgarens, situation. Vi kan prata driftsformer, och det ska jag också göra, men det kan aldrig bli en huvudfråga för Kristdemokraterna - det viktiga är faktiskt den vård man får. Under senare år har sjukvården drabbats av något slags trend, dvs. att den som lagt ned flest vårdplatser och helst stängt ett helt sjukhus eller ett par avdelningar har blivit populär, för det är någonting som man säger är fint. Många gånger har inte verksamheterna räknat med att om man lägger ned en vårdenhet måste människorna få vård någon annanstans, för det är ju kommunicerande kärl. Det är därför, tror jag, som människorna har kommit i kläm så oerhört mycket. Ett sorgligt exempel på det är psykiatrin. Sedan vet vi också att bristen på antalet vårdplatser är en av flaskhalsarna vid de långa vårdköerna, som är så smärtsamma för så många människor i dag. Jag läste och hörde i medierna att antalet läkare i 26 % de senaste åtta månaderna. Dessförinnan har vi hört att det är de sossestyrda landstingen som har hållit tillbaka så att man inte ska få sin operation genomförd på annat håll. Det kvinnliga landstingsrådet, som jag känner, heter Stålnacke, och jag tänkte: Ja, det kanske behövs att man har en stålnacke när man har så många bekymmer i sin omgivning. När det gäller bekymret med de långa vårdköerna tycker jag att vi som politiker måste erkänna att vi inte har lyckats med att ge den vård som människor vill ha. Det räcker inte med att konstatera att vi har misslyckats, vi måste faktiskt göra någonting åt det. Vi måste försöka att hitta lösningar så att vi kan ge människor vård när man behöver det. Då tror jag och Kristdemokraterna att andra driftsformer är en sådan väg att öka både kvaliteten och tillgängligheten. Jag känner absolut att detta är en viktig fråga och en framtidsfråga för alla. Alla bekymrar sig också över personalsituationen: Hur ska vi kunna klara oss i framtiden när vi behöver så mycket personal när vi vet att många av dem som vi har flyr vården? Det tycker jag också är en viktig fråga. Men en del i att hålla kvar arbete i sjukvården är faktiskt att man kan vara intresserad av att starta någonting, att ha ett entreprenörskap, att arbeta på ett visst sätt under andra förutsättningar. Det tycker jag att vi ska stimulera. Därför tycker Kristdemokraterna att entreprenörskap är en del i den utbildning som vi ska ge våra vårdarbetare för att man lättare ska kunna starta något eget. Jag kan inte låta bli att säga att vänsterflygeln - så har jag skrivit i mina stolpar - har det så lätt i de här debatterna att måla upp det farliga med en borgerlig politik. Jag har aldrig förstått vad som är farligt, men nu har jag lärt. Man säger att det bara är de rika som kan gå till den privata vården osv. trots att vi andra vid upprepade gånger har sagt att det inte är så, det kostar lika mycket eller lika lite att gå till en privat vårdgivare som att gå till landstinget. Högkostnadsskyddet täcker oavsett om man går till den ena eller den andra. Sedan har jag läst i ett TT-meddelande i dag att de två landsting som har de högsta kostnaderna för patienten är socialdemokratiska, väl påhejade av vänsterpartister och miljöpartister. Kalmar läns landsting där jag själv hör hemma har ett underskott på 300 miljoner kronor - alltså en uselt skött ekonomi. Och man har en av de högsta vårdavgifterna antagen på landstingsfullmäktige i november. Då måste jag kunna säga att det som är kostsammast för patienten är att bo i de landsting där det är ett socialdemokratiskt styre med understöd av vänsterpartister och miljöpartister. Jag håller faktiskt med Chris Heister om att det är handlingen som är det avgörande. Man kan inte i talarstolen tala om hur eländigt det är i Stockholm när man så att säga inte förmår få sina egna partikamrater ute i landstingen att prioritera. Jag tror att det är dags att vara ärlig. Jag har ingenting emot att vi kritiserar varandra och varandras "regeringsarbete" både på nationell nivå och i kommuner och landsting. Men det ska vara sakligt underbyggt. Därför gäller det nu att visa svart på vitt och inte gå in i någon fålla med några hotbilder. Patienterna är intresserade av tillgänglighet, bemötande och respekt. Hur bemöts patienterna? Hur bemöts personalen av politiker? Jag tror att vi måste restaurera ett förtroende mellan politiker och personal och skapa förtroendekontrakt mellan människor. Vi måste tänka nytt och se till att det vi har fungerar. Patienterna är också intresserade av högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet har tenderat att splittras upp på olika nivåer. Svårt sjuka människor kan få betala stora pengar som de inte har råd med. Vi får rapporter om det. Människor hämtar inte ut sin mediciner på grund av det. Tandvården är ett annat jätteområde, som Lars Gustafsson ska ta upp. Det är en oerhört kostsam process. Det är bra att Chris Heister tog upp tandvårdens kostnader och den skenbild eller i varje fall den mörkare bild som regeringen har givit att det skulle kosta 7 000 kr för dem som är 65 år och över. Jag hörde för ett tag sedan att man hade gjort en rapport om att politiker skär ned resurserna men kräver att medarbetare, läkare och övrig personal ska sköta samma arbete men med mindre pengar. Om de inte klarar det utan det blir fel är det doktorns eller sjuksköterskans legitimation som dras in och som inte en enda politiker kan ersätta. Detta är en oerhört viktig fråga för framtiden. Avslutningsvis ska jag ta upp frågan om våra kära äldre, som också Socialstyrelsen tar upp i sin rapport. De behöver oerhört väl sjukvården. De orkar många gånger inte göra sin röst hörd. Rosita Runegrund, som är mycket påläst när det gäller anhörigvård, gav mig den här broschyren om samspråk. Det finns en mängd verksamheter och kommuner där man testar väsentligheter i vård och omsorg av äldre. Herr talman! Jag lovar att inte någon av oss kan värdera de anhörigas insatser i vården för mycket. Det gäller på alla områden. De gör en osjälvisk insats. Tyvärr har de många gånger inte ens blivit bekräftade för sin insats och än mindre fått några pengar för den. Man har känt: Det här klarar väl inte ni. Man har inte sett att anhöriga har en ny dimension att ge åt svårt sjuka människor och även i den åldriga skröplighet som vi säkerligen kommer att hamna i allihop. Det handlar om valfrihet. Kristdemokraterna vill ge de människor som vill välja frihet att välja. Men de som inte själva kan välja ska ha en värdighetsgaranti så att de kan känna trygghet i att få den vård och omsorg de behöver. Herr talman! Med detta står jag naturligtvis bakom alla de reservationer där kristdemokraterna finns med. Men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 22.
Herr talman! Chatrine Pålsson undrar varför den s.k. vänsterflygeln hela tiden varnar för den borgerliga politiken. Det är kanske bl.a. för att kristdemokraternas politik innebär att man får en annan beräkningsgrund i sjukförsäkringen. Man ville höja taken i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen urholkas, och ovanpå detta göder det marknaden för privata försäkringar. Kristdemokraterna är kritiska till lönebildningen. Den har varit för hög. Samtidigt tror jag att Chatrine Pålsson delar min uppfattning att om vi ska kunna rekrytera personal till vård och omsorg behöver vi höja kvinnolönerna mycket mer än den lönebildning som kristdemokraterna redan är kritiska till och enligt kristdemokraternas motion vill lägga spärrar mot. Kristdemokraterna vill i princip skära ned gigantiska summor i arbetsmarknadspolitiken, om jag läser motionen rätt. Det är skrämmande. Om jag läser den rätt handlar det om 8 miljarder. Varför varnar vi för den politiken?, det undrar jag. När det sedan gäller driftsformer kan jag dela Chatrine Pålssons uppfattning att det viktiga är tillgängligheten, bemötandet och respekten för patienterna. Egentligen är driftsformen ganska ointressant. Vad som är viktigt för Vänsterpartiet är att vi behåller det i offentlig regi. Det är ointressant ur patientperspektiv om det är privat eller drivs på annat sätt. Vi tycker helt enkelt inte att skattepengar ska användas till vinstdrivande verksamhet. De ska gå till vård. Jag och mina andra medsystrar i 40-50-årsåldern ska ha en insyn och kunna planera för vård och omsorg i framtiden. Det ska finnas omsorg i Uppsala där jag bor och inte där en glad entreprenör vill lägga den. Den offentliga regin och driften utgör ett planeringsinstrument som jag tror att vi ska värna om. Det skapar också insyn, som jag också tror att vi ska värna om. Ur patientens perspektiv är det ointressant, precis som Chatrine Pålsson säger.
Herr talman! Entreprenörer är så kloka att de inte söker sig till ett ställe där det inte finns något jobb. När det gäller arbetsmarknadspolitiken har Ingrid Burman läst fel eller enbart med vänsterögat. Vi vill ha människor i jobb och inte människor som går arbetslösa. Därför satsar vi på att underlätta för företagare. Jag förstår mig inte på Ingrid Burman och Vänsterpartiet när det gäller taken i sjukförsäkringen. Det är ju inte de människor som i dag har det sämst som blir hjälpta, utan det är de som redan tjänar ganska bra med pengar. Det är de som tjänar bra med pengar och har jobb - vi som har goda löner - som ska bära dem som har det svårt. Det står jag för. Jag har mycket lätt att stå för det. Det är likadant med två karensdagar. Jag vet att det drabbar många undersköterskor och sjuksköterskor som jobbar natt. Men de är även drabbade med en karensdag. Trots allt är det jag som är sällan sjuk som får bära delar av dem som är sjuka ofta eftersom vi har samma tak på tio karensdagar. Jag håller med om det som sades om sjuksköterskornas lönebildning. Det är en värderingsfråga. Men den ligger inte på mitt bord som ledamot av Sveriges riksdag. Den uppgiften ligger på de koalitioner som styr i landstingen. Ni som bestämmer ute i landstingen måste se till att vårdpersonalen får mer betalt. Ingrid Burman kanske vet hur mycket lön sjuksköterskorna har i Kalmar eller i Norrbotten där de har inflytande. Det är där frågan ligger och inte i Sveriges riksdag. Där håller vi med. Sedan till detta med vinstdrivande företag. Det stora problemet i svensk sjukvård är att nästan allt går med förlust. Det är inte en så lukrativ affär. För att kunna investera och utveckla måste man ha lite vinst i ett företag. Det är inte så svårt att förstå. För övrigt har vi kristdemokrater sagt att det är respektive huvudman som ska bestämma, nämligen landstingen. Det är fortfarande landstingen som är finansiärer.
Herr talman! Det går en skiljelinje mellan mig och Chatrine Pålsson. Jag vill inte skicka ut sjukvården på en marknad, utan jag vill att den ska vara en del av den generella välfärden. Jag ser den skillnaden, och man får enbart respektera den. Vänsterpartiet vill också ha människor i jobb. Vi har ställt oss bakom sysselsättningsmålet. Vi jobbar aktivt för det. Problemet är att de människor som temporärt finns utanför arbetsmarknaden behöver ha en rimlig a-kassa. Där vill ni höja egenavgifterna med 33 %. Vi vill ha en arbetsmarknadspolitik som leder människor tillbaka till arbetsmarknaden. Där vill ni dra bort stora summor. Det är ett stort problem. Varken Chatrine Pålsson eller jag kan bestämma lönerna för sjuksköterskor eller omsorgspersonal. Det ska parterna göra. Men politikerna yttrar sig ibland om lönebildning. Jag kan konstatera att kristdemokraterna anser att den lönebildning som Sverige har haft de senaste åren har varit på en alldeles för hög nivå. De säger att den snedvrider konkurrensen och att man måste dämpa lönebildningen. I det perspektivet har Chatrine Pålsson ett inflytande. När det gäller personalen i sjukvården lär det inte räcka med de påslag som har skett de senaste åren om vi ska få bort de orättvisa kvinnolönerna. Där tycker jag att Chatrine Pålsson och hennes parti står inför ett dilemma. När det gäller sjukförsäkringarna är det väldigt enkelt. Kan inte de generella systemen erbjuda majoriteten av folket skydd kommer vi att göda de privata försäkringarna. Får man inte mer än kanske 60 % av lönen i sjukförsäkringen om man är metallarbetare eller lärare kommer det att uppstå ett privat försäkringssystem vid sidan av. Det vill vi avvärja.